Herr talman! Jag tycker att herr Hilding Johanssons senaste anförande bekräftar vad jag sade tidigare, nämligen att reservationen har en skrivning som i långa stycken är synonym med vad utskottet skrivit. Det är värdefullt om man kan få olika synpunkter preciserade så mycket som möjligt — det kan vara värdefullt för kommande utredningar och det kan vara värdefullt också för den allmänna debatten. Men jag vill säga att på de punkter där herr Johansson i Trollhättan särskilt fann anledning att markera en annan inställning från s-sidan leder faktiskt inte reservationens resonemang längre än till vad utskottet har lett fram till. När det gäller avgiftsdelen vill jag understryka den formulering jag använde tidigare, att man bör eftersträva en självfinansiering men självfallet i det här sammanhanget använda den nedsättningsmöjlighet som utskottet slår fast. Jag tycker nog ändå, herr Johansson i Trollhättan, att när man tar in denna avgiftsdiskussion som en väsentlig del i regionalpolitiskt utvecklingsarbete och regionalpolitisk verksamhet, då må det tillåtas mig att säga att det väl är vissa överdrifter i detta. Sedan vill jag beträffande historiken för min del än en gång understryka att utskottsbetänkandet innehåller en utförlig recit, varav också framgår de olika skedena i datadiskussionen och ställningstagandet samt framför allt lagstiftningen. Jag vill än en gång understryka att det är viktigt att vi i Sverige, som är ett föregångsland på datalagsområdet — jag vill gärna slå fast detta — också är väl framme i det fortsatta dataarbetet.

Herr talman! Beträffande tidpunkten vill jag hänvisa till vad jag sade tidigare. Det kan inte vara någon skillnad mellan vad utskottets majoritet skriver i det avseendet och vad reservationen förutsätter. Det tillkännagivande som reservanterna kräver är onödigt, eftersom jag förutsätter att det kommer att införas så snart det går. Jag sade också att det t.o.m. kan gå snabbare med den förändring som utskottet har föreslagit. Vad beträffar kundbegreppet är det självfallet intressant att föra en diskussion om det, men jag vill ändå fråga: På vilket sätt har man i reservationen preciserat detta stora problemkomplex? För det framtida arbetet kan det vara värdefullt att få olika belysningar, men utskottets reservanter har inte bidragit med någon lösning och precisering som herr Hilding Johansson har velat påstå att det finns i reservationen.

Herr talman! Den här debatten som vi just har lyssnat på är i och för sig intressant, och reservationen av herr Johansson i Trollhättan m.fl. är också intressant därför att den för ett många gånger bestickande resonemang om utvecklingsproblemen på det här området. Men samtidigt finns det hela tiden en underton av att ehuru man är överens med majoriteten om huvuddragen, så vill man så att säga försöka ge sken av att det var socialdemokraterna som gick före när det gällde integritetsskyddet och att det är socialdemokraterna som har gjort de stora insatserna på det här området. Det talas om datalagen som en pionjärinsats. Herr Johansson sade i sitt anförande ”att de borgerliga numera anslutit sig till socialdemokraternas uppfattning”. Jag menar att för den som inte är specialinsatt i de här sammanhangen är denna debatt ganska obegriplig och de detaljer som vi strider om här i dag ganska svårförståeliga. Herr talman! Jag tror att man måste börja med att göra klart för sig att det finns i grunden två olika typer av integritetsproblem när det gäller personregister, två huvudtyper. Ett problem gäller arten av uppgifterna, känsligheten på de uppgifter som registreras. Där finns det många olika typer. Datalagen talar speciellt om uppgifter som hänför sig till politisk och religiös uppfattning. Men vi har i den allmänna debatten kunnat konstatera att också uppgifter om social bakgrund, familjeekonomi, sjukförhållanden osv. är av speciellt känslig natur. Det är så att säga den ena delen av problematiken. Den andra delen — den som vi i första hand behandlar här i dag — gäller mängden av register och främst då register som omfattar stora delar av eller hela befolkningen. Mångfalden av sådana register utgör ett problem ur integritetsaspekt, därför att det av många människor upplevs som oförklarligt och obehagligt att förekomma i en lång rad olika register som man inte är riktigt på det klara med vad de används till. Det finns också beredskapsskäl och annat som talar emot framväxten av en skog av olika personregister, även om de är väldigt grunda till sitt innehåll av uppgifter. Jag menar att man skall vara väldigt noga med att göra distinktionen i debatten så att man inte blandar ihop de här olika typerna av register. Och det faktum att vi i dag är på väg att fatta beslut om SPAR, ett statligt personregister, är främst för att städa upp den sistnämnda problematiken, se till så att vi inte får en oändlig massa personregister som omfattar en stor del av befolkningen. Men det har väldigt litet att göra med de problem som uppstår då speciellt känsliga uppgifter registreras som jag nämnde inledningsvis om. Datainspektionen fann ganska tidigt under sin verksamhet att det var många företag som sysslade med reklamverksamhet och annat som ville registrera inte bara sina egna kunder utan i stort sett vem som helst i det här samhället. Det var då datainspektionen 1974 begärde att det skulle städas upp i den här djungeln genom inrättandet av ett statligt personregister. Det är nu detta förslag som i väsentlig form kommit på riksdagens bord. Och där, herr Johansson, är det inte rättvisande att säga att det nu är ett gammalt socialdemokratiskt krav, nämligen det som herr Sträng lade fram 1972 om ett statligt personregister, som kommer igen. Orsaken till att vi då ifrån borgerligheten sade nej var att vi helt saknade datalagstiftning. Det fanns inget integritetsskydd alls i den dåvarande lagstiftningen. Det är inte heller riktigt att säga att de borgerliga numera ansluter sig till socialdemokraternas uppfattning att det ovillkorligen behövs en lagändring. Även socialdemokraternas ledamöter i datainspektionens styrelse ansåg att det gick att föra en restriktiv praxis när det gällde de här problemen även utan en sådan här uppskärpning av lagen. Eftersom då herr Geijer som justitieminister tolkade lagen på ett annat sätt och släppte igenom bl.a. Det Bästas register, fick vi en debatt där det visade sig nödvändigt att göra en lagändring för att få exakt klarhet i vad som skulle gälla. Det är mot bakgrund av vad herr Johansson i Trollhättan nyss sade om mina försök att här i våras improvisera lagstiftning intressant att konstatera följande. För det första: Lagtexten stramar upp på exakt det sätt som datainspektionen menade att man skulle arbeta även innan lagändringen kom, alltså inom ramen för redan gällande lag. För det andra: Den lagtext som föreslås nu överensstämmer i nästan varje ord med det förslag som vi diskuterade i våras och som herr Johansson kallade för improvisationer. Herr talman! Jag vill med detta inte söka någon strid. Jag tror att vi strider om petitesser här i dag. Det viktiga är att vi är överens om huvudtagen: att rensa upp i den här problematiken och förebygga en utveckling, där Det Bästa och andra företag och organisationer i en framtid - kan upprätta omfattande register som leder till de integritetsproblem som jag nyss nämnde. Låt mig utöver vad herr Boo sade bara på några punkter svara reservanterna. Tidsaspekten är naturligtvis ett problem — det gäller att få det här registret i sjön så snabbt som möjligt. Men jag tror i och för sig inte att det i praktiken kommer att bli några problem, för datainspektionen har redan en restriktiv praxis på området. Den lagändring som nu görs kommer att stötta under den verksamhet som man där har bedrivit. Under övergångsperioden till dess att SPAR är upprättat har Datema fått särskilt tillstånd att upprätta ett register för att klara behoven på marknaden. Det finns ingen anledning att släppa igenom några ytterligare register i avvaktan på SPAR. Tvärtom —- Datema har klarat det här på ett bra sätt under de år som gått och kommer säkert att klara den servicen fram till dess att SPAR är upprättat. Det är angeläget att slå fast — det sägs inte någonting om detta i vare sig utskottsmajoritetens eller reservanternas skrivning — att Datema skött sina uppgifter på ett snyggt sätt. Det har inte varit några integritetsproblem behäftade med dess verksamhet. Det är också då naturligt att datainspektionen i framtiden tillämpar en mjuk övergång för Datemas register, så att det inte slås ut från en månad till en annan. Där kan man dessutom i framtiden tänka sig olika konstruktioner av samarbete mellan DAFA och Datema, t.ex. att DAFA hyr registerkapacitet av Datema, att man från det statliga registrets sida utnyttjar en del av det som finns i dag hos Datema etc. Resonemanget om att majoritetsskrivningen om integritetsproblem i samband med terminalanslutning skulle kunna leda till att datainspektionen tvingas säga nej till viss terminalanslutning och sedan säga ja till upprättande av något integritetskänsligt register begriper jag inte. Det är ett högst hypotetiskt resonemang.

Flaggregistret, herr talman, är naturligtvis ett problem, och det kanske är lika bra att utredningen får titta på det. Jag tycker att propositionen var rimligt avvägd. Man sade där att det skulle vara en restriktiv tilllämpning, så att vi inte fick ett flaggregister som innehöll en massa uppgifter av den typen att herr A eller herr B var intressant för kriminalvården, nykterhetsvården, mentalvården etc. Den typen av flaggregister skulle alltså inte få upprättas. Eftersom det nu råder en viss oenighet om hur man skall bedöma flaggregistret integritetsmässigt och eftersom även sekretessbeläggningen är svår att exakt reda ut är det väl lika bra att datalagstiftningskommittén får titta på detta. Jag vill bara som en allmän kommentar säga att det är olyckligt om man i alla sammanhang, när man stöter på integritetsproblem i statliga register, säger: Det där klarar vi ut genom att sekretessbelägga. — Då har man bara klarat ut den ena delen av integritetsproblematiken, dvs. att tredje man, massmedia osv. inte kommer åt uppgifterna, förutsatt förstås att de inte stjäl dem på något sätt. Men därigenom har man inte klarat ut vad som sker inom myndighetsvärlden, eftersom sekretesslagen som bekant inte är gällande där. Jag tycker att socialdemokraterna för ett haltande re sonemang när de försöker lösa integritetsproblemen med sekretessbeläggning. En sådan åtgärd löser knappast problemen mer än till hälften. Herr talman! Den diskussion om regionalisering och centralisering som herr Johansson i Trollhättan har fört hör ju inte riktigt hemma i detta sammanhang. Jag vill bara konstatera att tekniken i dag möjliggör helt andra decentraliserade lösningar än tidigare. Tekniken har blivit billigare, och det är en allmän tendens i debatten att även dataproducenterna och experterna är på glid mot mer decentraliserade lösningar. Detta innebär att utvecklingen i dag ger oss helt andra möjligheter, det betyder inte att man skall försöka slå dem i huvudet som på 1960-talet byggde upp centrala system. Det var naturligt i det läge som då rådde, men nu gäller det att hitta smidiga övergångsformer och att inte låsa sig när tekniken ständigt finner nya former. Till sist, herr talman, vill jag anföra att vi genom herr Mundebos proposition nu kommer att få möjligheter att städa upp i datadjungeln, att i framtiden entydigt säga nej till register av Det Bästas typ. Därmed stärks den enskildes integritet i vid bemärkelse. Låt inte detaljer och meningsmotsättningar i detaljfrågor undanskymma detta faktum! Det är enligt min mening en styrka att vi har enighet över partigränserna om hur vi skall tackla dessa frågor och gå vidare.

Herr talman! Datadebatterna är ständigt återkommande här i kammaren, och väl är det — det är mycket viktiga frågor vi tar upp. Vad vi i dag diskuterar är egentligen en gammal beställning av riksdagen. Att det — som man vill göra gällande i den socialdemokratiska reservationen — är gamla socialdemokratiska förslag som tas upp tycker jag att herr Wijkman i sitt anförande har vederlagt ganska rejält. Den linje som åtminstone folkpartiet velat hålla har inneburit ”lagen först —- registren sedan”. Att socialdemokraterna länge höll fast vid en något annan linje hör väl nu till historien, och det kan vi glömma vid det här laget. Den nu gällande datalagen ger, såvitt jag förstår, ett mycket stort utrymme för restriktivitet. Datainspektionen och dess styrelse har ju också varit helt eniga om att man kan tolka lagen mycket restriktivt, och att den inte ger möjligheter att tillåta register å la Det Bästa. Ändå finns — det vet vi — sådana register. Vad beror detta på? Jo, det beror på att den gamla regeringen har tolkat lagen på ett annat sätt. Den gamla regeringen har urholkat innehållet i lagen genom sina tolkningar, och dessa tolkningar har underkänts av riksdagsmajoriteten. För att råda bot på denna urholkning fordras alltså nu en komplettering av lagen så att vi vrider den rätt igen. Det är mot den bakgrunden som vi måste se det nu föreliggande lagförslaget om ett centralt person och adressregister. Ett sådant register borde kunna leda till att vi slipper ett antal privata register, som inte längre har något berättigande. Därom är uppenbarligen alla eniga. När man läser utskottsbetänkandet och reservationen har man också svårt att på många punkter finna vari skillnaderna ligger. Vad gäller flaggregistret råder enighet om att frågan bör utredas ytterligare. Den enda skillnaden i sak är att socialdemokraterna uppenbarligen är mer förtjusta i tanken att flaggregistret skall sekretessbeläggas. Men en sekretessbeläggning av detta register är ingen självklar lösning — det är, som herr Wijkman sade, bara en sekretessbeläggning för allmänhet och massmedia, inte för myndigheterna. En sekretessbeläggning kan ha den nackdelen att man med motiveringen ”det är ändå sekretessbelagt” låter flera olika uppgifter gå in i ett sådant flaggregister och på det sättet gör registret mycket mer avslöjande än om man skulle följa propositionens förslag om ett mycket restriktivt register som är offentligt. Det kan inte skada om allmänheten har en chans att ta reda på vad myndigheterna vet om oss. Oron för datan i dagens läge gäller inte förhållandet från individ till individ utan vad myndigheterna och makthavarna vet och har registrerat om oss. Det är kanske symtomatiskt att socialdemokraterna inte har tänkt på den aspekten.

Herr talman! Den som läser protokollen över de debatter som fördes i våras och den debatt som förs i dag kommer att lägga märke till en något ändrad ton, speciellt från den tidigare oppositionens sida. Man gör en reträtt och försöker täcka den reträtten med försonliga tonfall. Men man sprider också dimridåer över en oenighet som finns bland de borgerliga partierna. Den kom fram i de senaste inläggen. Vi hörde Anders Wijkman kritisera att man tog upp debatten om regionaliseringen av datorerna, och han vände sig då till Hilding Johansson i Trollhättan. Men repliken måste ha avsett Karl Boo och utskottsmajoriteten. Det är utskottsmajoriteten och inte reservanterna som har tagit upp en fråga som enligt herr Wijkman inte hör hit. Vidare fick vi från herr Lindahl i Hamburgsund höra att han var kritisk mot de socialdemokratiska motionärernas uppfattning att faggregistren skulle sekretessbeläggas. Men en sådan sekretessbeläggning har klart förordats av datainspektionen, och såvitt jag vet har herr Wijkman deltagit i det beslutet. Även där visade det sig att det tydligen bakom de försonliga tonfallen finns en oenighet bland regeringspartierna. Vi socialdemokrater har alltså fogat en lång reservation till det betänkande riksdagen i dag diskuterar. Det har varit nödvändigt av flera skäl. Hilding Johansson har redan redovisat att vi är kritiska mot propositionens förslag på flera punkter. Även herr Boo har visat förståelse för att vi har anledning att vara kritiska mot den historieskrivning som finns i propositionen och som den borgerliga utskottsmajoriteten inte har tagit avstånd från. Vi har haft anledning att ge en annan bild av den socialdemokratiska datapolitiken än den som kommer fram i propositionen. geringen ett förslag till ändring i datalagen kopplad till införandet av SPAR, det centrala statliga personregistret för uppdatering, personnummerkontroll och sökning efter personnummer samt urvalsdragning. Den borgerliga regeringen har följt upp detta arbete, vilket är bra. Vad som däremot inte är bra är att man inte har arbetat färdigt. Förslaget är, som framgick av Hilding Johanssons anförande, i flera avseenden ett ofullbordat verk. Jag skall här bara ta ett exempel. Men låt mig först citera ur Expressen den 17 november i år. Så här recenseras propositionen där: ”Nu tvingas Det Bästa att skrota sitt dataregister över Sveriges befolkning. Det blir följden av den lagändring regeringen föreslår i en proposition. Det markerar förhoppningsvis en vändning i den svenska datapolitiken.” Den vändning som det här talas om inträdde enligt Expressens mening tydligen i och med regeringsskiftet. Förut var det så att politiker, för att citera tidningen, ”struntar i folks protester mot integritetshoten”. Så har man alltså tidigare framställt den socialdemokratiska inställningen. Även här berättas sagor i en mot den första statsmakten allt högaktningsfullare borgerlig regeringspress. Men hur förhåller det sig då i verkligheten? Ja, det är värt att ta litet tid i anspråk för att avliva mytbildningen både i den offentliga debatten och här i kammaren, inte så mycket i dag men under tidigare debatter. Hösten 1975 hade regeringen att ta ställning till ett besvärsärende, där Det Bästa begärde att få föra sitt personregister med ca 3,5 miljoner personer registrerade. Företaget hade redan detta register då datalagen trädde i kraft. Datainspektionen fann att registret enligt inspektionens nu rätt välkända s.k. grundprincip inte skulle få vara kvar i sin ursprungliga omfattning. Enligt datainspektionen borde nämligen personregister tillåtas bara om de innehöll uppgifter om kunder, anställda, medlemmar eller personer som meddelat att de tillät registrering. Frågan uppstod då om det var möjligt enligt datalagen — jag betonar detta — att konsekvent följa denna grundprincip, som innebar att personregister innehållande från integritetssynpunkt ofarliga uppgifter kunde förbjudas enbart på den grunden att de omfattade ett stort antal personer. Efter en noggrann analys av datalagen gjorde regeringen den bedömningen att personkretsens omfattning inte kunde ha självständig betydelse. Eftersom Det Bästas register efter regeringens beslut om begränsningar bara innehöll uppgifter som inte kunde anses integritetshotande, gav regeringen tillstånd till registret men förordade en omfattande gallring. De enda uppgifter som tilläts i registret beträffande personer som aldrig reagerat på något meddelande från Det Bästa var namn, adress, personnummer och en anteckning om att de aldrig köpt något av Det Bästa. Justitieministern uttalade i andra sammanhang att en provisorisk skärpning av datalagen övervägdes för att vi skulle slippa den oklarhet som rådde på detta område. Som alla vet ledde regeringsbeslutet till allmän debatt. Frågan togs upp också i konstitutionsutskottets granskningsarbete i våras. Där intog de borgerliga partierna en svårförståelig ståndpunkt. De gick med på att en lagändring borde komma till stånd, men av deras reservation att döma borde den inte vara nödvändig. De ansåg nämligen att regeringen kunde ha vägrat tillstånd. Regeringsbeslutet var, sade de, med den restriktiva praxis som riksdagsbeslutet åsyftade när man antog datalagen klart otillfredsställande. I debatten gjorde man gällande — det gör föredraganden i propositionen nu också — att de borgerliga partierna hade en mer restriktiv syn på antalet centrala personregister än den socialdemokratiska regeringen. Då gjorde man detta med affärsregister till en mycket stor integritetsfråga. Men det är ju fel. Vad det gällde var om datalagen tillät en annan tolkning än den regeringen hade gjort, och det måste vara en grundläggande princip i ett rättssamhälle att även regeringen skall följa lagen. Om lagen inte tillåter att man handlar på ett sätt som alla är överens om, så måste man ändra lagen. I annat fall skapar man problem för rättssäkerheten, och det tror jag att det råder en bred enighet i denna kammare om att vi måste undvika. Detta blev också socialdemokraternas ståndpunkt i våras. Vi ville ha datalagsändringen och vi ville att den skulle kopplas till ett förslag om inrättande av SPAR, vilket skulle komma under hösten. Men nu var det bråttom, hävdade de borgerliga. Det talades då om öppnade dammluckor. Herr Nordin sade att en grind öppnats och att ett gärde hade rivits upp. Enligt fru Jacobsson, som förde moderaternas talan, kunde några månaders väntetid på lagändringen och införandet av SPAR innebära att privata företag hann inrätta ADB-register som de sedan skulle bli skyldiga att skrota ner. Fru Jacobsson visste inte hur dyrt det skulle bli, men att det skulle bli dyrt ansåg hon vara säkert. Och i debatten om datapolitiken några veckor senare sade herr Lindahl i Hamburgsund att den socialdemokratiska inställningen var lika dum som att stänga stalldörren när hästen väl sprungit ut. Nu vet vi vad som har hänt i två avseenden. De öppnade dammluckorna har under sommaren inte släppt igenom floder av personregister, och hästarna har stannat kvar i stallen. Företagen är inte så kortsynta som moderaternas företrädare i debatten trodde. De har inte alls byggt upp en mängd register inför utsikten att de blir förbjudna ett halvår senare. Faran med att vänta var med andra ord inte så stor. Men väntetiden var av ondo av en annan anledning. Genom att vänta över valet fick vi en ny regering och en proposition som, såvitt vi kunnat förstå, ändå lämnar herr Lindahls stalldörr på glänt. Genom den oklarhet som råder om hur begreppet ”betydande del av befolkningen” skall tolkas är det, som Hilding Johansson påpekat och som påvisas i motionen av herrar Hugosson och Lennart Pettersson, tveksamt om lagändringen är tillämplig på ett stort antal register som vi egentligen är överens om inte bör tillåtas. Även om jag förstår att den nya regeringen efter den inledande tidens tystnad i kanslihuset har ett behov av att redovisa åtminstone några initiativ, så tycker jag att det inte är riktigt bra att den har nöjt sig med att ersätta en oklarhet med en annan. Vi tillstyrker lagändringen nu. Vi är lika måna som regeringen om att skärpa lagstiftningen på detta område, men vi anser att det är nödvändigt att snabbt ge datainspektionen ytterligare klarhet om hur lagen skall tolkas på denna punkt. Med de erfarenheter som nu finns, t.ex. hos datainspektionen, om de aktuella registren kan det inte vara något särskilt tidskrävande arbete för regeringen att förbättra datalagen i det här avseendet. Jag vill påminna herr Boo om att oppositionens uppgift är att belysa brister. Nu företräder herr Boo regeringen, och det är regeringens sak att rätta sig efter riksdagens uttalade vilja på den här punkten. I utskottet, det medger nog herr Boo, har tiden av lätt insedda skäl varit otillräcklig för att genomföra lagändringen. Det finns också andra oklarheter i propositionen. Jag skall inte ta upp tiden med en diskussion om sådana frågor som tidsplan, kundbegrepp, terminalanslutning och flaggregister; de har ju tidigare berörts här. Men låt mig bara avslutningsvis konstatera att skillnaden mellan den socialdemokratiska och den borgerliga datapolitiken hittills inte har varit att de borgerliga har varit mer intresserade än socialdemokraterna av att skapa skydd för medborgarnas integritet i dataåldern. Skillnaden har nog snarare legat i att socialdemokraterna tidigare har haft regeringsansvaret. Med detta följer nämligen insikten att saker och ting måste utredas ordentligt innan man lägger förslag till riksdagen. För ett oppositionsparti är det lätt att trava problem på varandra i motioner, eller att — som har skett — utmåla regeringen som ointresserad under den tid det tar att utreda komplicerade frågor. Det är nog ganska typiskt att sedan de borgerliga har fått överta regeringsansvaret har de, som framgått av den här debatten, genast blivit litet försiktigare. Det räcker med att som exempel nu ta fram Anders Wijkmans förslag från i våras i denna kammare och jämföra med den nu föreslagna ändringen av datalagen. Till min överraskning sade herr Wijkman här att hans lagtext överensstämmer praktiskt taget i varje ord med det förslag som regeringen lagt fram. Det kan jag sannerligen inte finna.

Konsumföreningarna skulle inte få registrera sina medlemmar. Företag med en stor del av medborgarna i en kommun som kunder, t.ex. renhållningsverk, skulle få klara sig utan ADB. Man skulle varit tvungen att ideligen — för att nu använda kritikernas uttryck — öppna dammluckan ”synnerliga skäl” för att någorlunda effektivt kunna klara nödvändiga samhällsfunktioner. I omröstningen stödde folkpartiets och moderaternas representanter i kammaren herr Wijkmans förslag. Det hedrar herr Boo att han motsatte sig att man så att säga över en kafferast skulle ta en sådan lagändring. Hur, herr talman, skulle samhället ha fungerat om herr Wijkman, moderaterna och folkpartiet fått som de ville i våras? Det slipper vi lyckligtvis att få veta. Riksdagen fällde detta orimliga förslag. Och vi ser nu att när den folkpartistiske budgetministern fått sova på saken har vi fått en betydligt mer realistisk lagändring och samtidigt ett SPAR som visserligen ändrats under riksdagsbehandlingen men ändå kommer att antas här i dag så att vi får möjligheter att införa det. Vad är det då som hänt under mellantiden? Har de borgerliga ändrat inställning till integritetsfrågan? Nej, herr talman, man har fått ansvaret. Överbudens politik har ersatts av den krassa verkligheten. Inte ens kapitalismens självläkande krafter klarar sig utan ADB-tekniken. Inte heller marschen in i datasamhället går att stoppa över en natt. Inte ens om man vill skrota stora delar av den offentliga sektorn — som vi ibland kan få ett intryck av att moderaterna vill göra — har man råd att avstå från moderna tekniska hjälpmedel. Med ansvar följer moderation — det har vi sannerligen märkt i den här debatten hittills. Det är möjligt att upptäckten av detta blir smärtsam såväl för de borgerliga partierna som för deras väljare, men det får framtiden utvisa. Jag tror att vi får vänja oss vid många förändringar både här i riksdagen och i samhället i övrigt, och den tillnyktring som har skett på den borgerliga sidan beträffande datapolitiken vill jag hälsa med tillfredsställelse. Men omsvängningen får inte gå för långt. Som Hilding Johansson och jag nu erinrat om har vi socialdemokrater inte kunnat acceptera propositionen i dess helhet därför att den haft svagheter då det gällt att skydda medborgarnas integritet. Vi socialdemokrater är framgent beredda att ta på oss ett ansvar för att i utskott och kammare hålla vakt kring medborgarnas integritet. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Först en liten anmärkning. Herr Svensson i Eskilstuna vill läsa in i mitt yttrande att jag skulle ha sagt att jag hade förståelse för att s-delen i utskottet måste teckna en annan historik än utskottsmajoriteten. Jag formulerade mig så, att jag vill inte ta bort glädjen för socialdemokraterna av att ha gjort på det sättet. Däremot har de ju inte i sak tillfört den historiska redovisningen någonting. Herr Svensson i Eskilstuna vill vidare återvända till dechargedebatten i våras, och det skulle ju vara intressant att ånyo ta upp och analysera de frågor som då var föremål för diskussion och granskning. Jag vill ändå bara kort säga att vid det tillfället hade vi att ta ställning till ett tillstånd som regeringen lämnat till Det Bästa, trots att datainspektionen avstyrkt. Och det var där frågan då uppkom: Hur kan man bedöma ett ärende så olika som när det gällde tillämpningen av den lag som vi hade? Det var detta frågan gällde, och det var således efter det ställningstagandet angeläget att få en komplettering av lagen. Det var också viktigt att denna komplettering skedde så snart som möjligt, även om jag vid senare tillfälle under våren inte var beredd att omedelbart ta ställning till ett under kammardebatten framlagt förslag i det avseendet. Herr Svensson i Eskilstuna säger att propositionen är ett ofullbordat verk. Jag upprepar vad jag sade tidigare: Inte har reservanterna fullbordat verket särskilt mycket. Men jag skall gärna erkänna att det är svårt att i ett sådant här ärende snabbt åstadkomma en genomlysning och genomföra ändringar i ett förslag. Jag vill ändå säga att det är en värdefull redovisning som propositionen innehåller, vilket också kommer till uttryck i utskottets skrivning. Till sist: Herr Svensson i Eskilstuna tar till starka ord om kapitalismens intresse av datasystem osv. Jag vill bara kort säga, att visst skall en opposition ha ansvar. Men om herr Svensson tecknar en vrångbild av den tidigare oppositionen, varför behöver då herr Svensson försöka leva upp till denna vrångbild själv?

Herr talman! Det är symtomatiskt att herr Svensson i Eskilstuna vill återuppliva de debatter i frågan som vi förde i våras, dechargedebatten och en annan datadebatt. För att återvända till det agrara bildspråket från en av de debatterna, herr Svensson, skulle jag vilja säga att den lagändring vi skall fatta beslut om i dag är den grimma vi skall ha för att leda tillbaka den av den socialdemokratiska regeringen utsläppta hästen in i stallet igen. Sedan bara helt kort om en sak som herr Svensson berörde, nämligen datainspektionens förordande av sekretessbeläggning av ett flaggregister. Låt mig läsa upp vad datainspektionen skriver om det: ”I den remitterade rapporten föreslås att integritetsproblemet med flaggregistret skall lösas genom sekretess. Härtill vill datainspektionen anföra att den hos allmänheten förekommande ”dataoro” som är riktad mot myndigheternas kännedom om den enskildes ”registerprofil" inte undanröjs eller minskas genom sekretessen; ty sekretessen hindrar ju endast allmänheten att få sådan kännedom. Sekretessbeläggning av flaggregistret är enligt datainspektionens mening därför inte lösningen på integritetsproblemet.” Sedan skall jag villigt erkänna att datainspektionen av vissa andra skäl trots allt accepterar en sekretessbeläggning. Men att hänvisa till att det skulle vara lösningen på problemet är att gå väl långt.

Herr talman! Jag vill gärna bekräfta att det inte löser alla problem om man sekretessbelägger flaggregistret — det har jag aldrig hävdat. Vad jag påvisade var att datainspektionen förordade en sekretessbeläggning Nr 49 av registret. I det beslutet deltog Anders Wijkman. Jag antar att man vid den prövning som skall göras beträffande flaggregistret kommer att hålla möjligheten öppen att sekretessbelägga det. Att jag återkommer till historieskrivningen, herr Boo, beror på det = Inrättande av ett sätt på vilket den tidigare oppositionen fört debatten under den soci = centralt statligt aldemokratiska regeringens tid. För att ge en rättvis bild av vårt partis personregister datapolitik måste man erinra om några saker som har hänt då socialdemokraterna hade ansvaret här i landet. Jag skall visa på sex punkter som jag tycker är viktiga i detta avseende och som polemiserar mot de uppgifter som tidigare lämnats. 3.

6. Så snart datainspektionens utvärdering av sina erfarenheter av datalagen var klar tillsattes en ny parlamentarisk utredning för att arbeta vidare med dessa frågor. Av denna uppräkning framgår att man inte kan utpeka socialdemokraterna som mindre intresserade av integritetsfrågorna. Motsatsen är fallet. Enligt min mening har Sverige under socialdemokratisk ledning varit ett föregångsland då det gällt att göra datatekniken mänskligare och värna om den enskilde medborgarens rätt till integritetsskydd.
Herr talman! Jag skall upprepa vad jag sade tidigare. Jag vill inte grumla julglädjen för någon. Därför skall jag ännu en gång säga att jag har förståelse för att socialdemokraterna vill profilera sig, men jag tycker inte att reservationen innehåller någonting i sak utöver vad som redovisats i utskottets skrivning. Sedan bara några ord om frågan om sekretessbeläggning av eventuellt flaggregister. Utskottet har i sitt ställningstagande föreslagit att man icke nu skall upprätta ett flaggregister. Då nästan ”gråter” oppositionen för att man inte får bifalla den motion som har väckts om sekretessbeläggning av ett sådant register. Jag tycker man bör notera att utskottets majoritet al i den delen låtit frågan bero med den analys som den nu arbetande datalagsutredningen kan framlägga.
Herr talman! Det är ju roligt att herr Boo inte vill grumla vår julglädje. Men han gör heller ingenting för att bestrida att den socialdemokratiska datapolitiken har haft de positiva inslag jag påvisat då det gällt att värna om medborgarnas integritet. Den kritik som nu har framförts av regeringen har tydligen gjort intryck även på de borgerliga KU-ledamöterna —- det kan man utläsa av majoritetens skrivning. Jag har ingenting emot att även de synpunkter som framförts i majoritetens skrivning tas upp vid den framtida behandlingen av dessa frågor. Men då kan man ju inte säga att det blev så mycket av era löften från i våras om hur mycket mänskligare datapolitiken skulle bli sedan den socialdemokratiska regeringen störtats. Ett bifall till reservationen innebär att riksdagen hos den nya regeringen begär en komplettering av datalagen på oklara punkter. Den kompletteringen bör kunna bli färdig så att beslut kan fattas därom i riksdagen i vår. På detta sätt vill vi socialdemokrater bidra till att minska allmänhetens dataoro, som utan tvivel är utbredd och mycket förståelig.

Herr talman! Datatekniken innebär nya möjligheter på en rad områden, men den kan också användas på ett sätt som står i strid med folkets intressen. Den datatekniska utvecklingen är ett politiskt problem. En politiskt progressiv målsättning för forskning och utveckling på dataområdet, folklig makt över dataanvändningen och slut på kommersiell handel med personuppgifter har vi från vänsterparitet kommunisterna anfört som viktiga uppgifter i en datapolitik, där vi menar att arbetarklassen måste få ett avgörande inflytande. Kapitalets intressen måste ge vika för folkflertalets för att vi skall få en progressiv datapolitik. Vår syn på datapolitiken har vi utvecklat i motioner, och jag vill därför nu endast antyda den inriktning som vi vill ge denna politik. Den fråga som nu skall avgöras återspeglar viktiga problem i dataverksamheten, men den gäller likväl inte den framtida inriktningen. När man ser utskottsbetänkandet och finner en mycket omfattande reservation, kan man förledas att tro att här framträder olika principiella synsätt på datapolitiken. Reservationens omfattning står dock inte i rimlig relation till skillnaderna i uppfattning mellan den borgerliga majoriteten och den socialdemokratiska minoriteten. Snarare återspeglas den tanke som uttrycks i motion nr 28, där motionärerna säger: ”Propositionen innebär ju i sak att den nya regeringen accepterar den socialdemokratiska regeringens synsätt i dessa frågor.” Detta gäller även om de borgerliga ledamöterna i utskottet i vissa avseenden frångått propositionen. Debatten här i kammaren har heller inte gällt de principiella ståndpunkterna. En reflexion till den debatt som förts skulle möjligen vara om social demokraterna nu i oppositionsställning är mer öppna för integritetsproblemen än de var i regeringsställning. Och omvänt: Är det möjligen så att de borgerliga var mer intresserade av integritetsfrågorna i oppositionsställning än nu när de hamnat i regeringsställning? Detta kan vara en nog så intressant fråga som det är värt att studera inför utformningen av den framtida datapolitiken. Skillnaden består i vissa fall i att utskottsmajoriteten vill anse motionen besvarad, medan reservanterna med anledning av motionen vill säga ungefär detsamma som majoriteten. I några avseenden kan möjligen reservationen anses bättre än utskottsmajoritetens skrivning, men sammantaget är skillnaderna obetydliga. I vpk har vi i olika sammanhang funnit anledning att reagera mot att kommersiella intressen kunnat utnyttja dataregister. Det finns skäl att varna för övertro på att de åtgärder som hittills vidtagits skulle innebära några totala integritetsgarantier. Det i propositionen uttalade syftet att begränsa möjligheten att inrätta personregister är vällovligt, men det behövs betydligt mer genomgripande åtgärder än inrättande av ett centralt statligt personregister. Utan en verklig kontroll kan detta t.o.m. motverka det uttalade syftet. Vår grundläggande syn på datapolitiken i vårt land kommer vi att aktualisera i andra sammanhang. Vi finner som sagt inte skillnaderna mellan utskottsmajoritetens och reservationens förslag vara av den art att de i avgörande grad påverkar datapolitiken i stort. Vi kommer därför att avstå i den förestående voteringen rörande konstitutionsutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Det har varit utomordentligt intressant att lyssna till denna debatt med anledning av regeringens proposition om inrättande av ett statligt personregister. Lennart Petterson och jag har väckt ett par motioner i anslutning till propositionen och i dessa pekat på en mängd oklarheter i propositionens skrivning. Vi har krävt ett ökat skydd för den personliga integriteten. Våra krav har i stor utsträckning tillstyrkts av utskottet. Även krav som man inte formellt har tillstyrkt, har man sakligt ställt sig bakom. Men den debatt som de borgerliga ledamöterna för handlar inte om detta, utan den handlar om hur den socialdemokratiska regeringen hanterade dessa frågor. Det är mycket intressant. När det gäller frågan om lagstiftningen angående datateknik och den personliga integriteten har mycket hänt sedan jag år 1969 motionerade om en lagstiftning på detta område. Då fanns det inget intresse härför hos de borgerliga partierna i riksdagen. År 1973 fick vi datalagen. År 1971 motionerade jag om inrättande av ett statligt personregister i syfte att stoppa alla de privata register som då höll på att byggas upp. Hos de borgerliga partierna fanns då inget intresse. År 1972 lade regeringen fram ett förslag, nästan identiskt med det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. Då röstade samtliga borgerliga partier plus vpk emot propositionen, som därmed föll. Det var mycket olyckligt. Om riksdagen år 1972 hade bifallit denna proposition, skulle vi inte ha haft den mängd av privata och även statliga personregister som vi i dag har. Det är därför med stor tillfredsställelse jag noterar att den borgerliga regeringen nu har kommit till klarhet om att den linje som vi på socialdemokratiskt håll drivit sedan 1969 var riktig. Men vi som representerar socialdemokraterna i datainspektionen blev förvånade över att vi fick en så slarvigt skriven proposition. Vi tog därför motionsvägen upp en del punkter i propositionen. Det är för oss till 'fredsställande att konstitutionsutskottet nu går emot propositionen när det gäller frågan om flaggregistret. Man kan inte acceptera det socialdemokratiska förslaget om en sekretessbeläggning, ett förslag som stöddes av samtliga partiers representanter i datainspektionen, utan man går ett steg längre och säger nej till aviseringsmetod C. Jag har ingenting emot det. Det är emellertid mycket intressant att utskottet i en av de grundläggande frågorna i denna proposition går emot regeringen. Vi har pekat på en del andra oklarheter i propositionen, och de frågorna har varit uppe till diskussion här i dag. År 1972 fälldes, som jag inledningsvis sade, ett förslag om ett statligt personregister. När datainspektionen hade inrättats upptäckte vi mycket snart att vi måste ha ett sådant register. Vi skrev till regeringen 1974 och begärde ett statligt personregister. Då sattes utredningskvarnen i gång, och nu kommer det här förslaget. Statskontoret har i sin utredning sagt att det tar sex till åtta månader att bygga upp ett personregister, medan det i propositionen föreslås att man skall ha två tre år på sig. Vi tycker att det är mycket olyckligt, och därför har vi föreslagit att registret skall komma till stånd snabbare. Det anser utskottsmajoriteten också men säger att detta får ankomma på myndigheterna. Men, herr Boo och herr Lindahl i Hamburgsund, myndigheterna kan ju inte göra någonting om de inte får de ekonomiska möjligheterna. Därför hade det varit naturligt att konstitutionsutskottet, som tycks dela vår uppfattning, hade hemställt till regeringen att skapa de resurser som behövs för att inrätta registret, så att vi kan leva upp till de intentioner som ändringen i datalagen innebär. Det är för mig obegripligt att man delar vår uppfattning men inte drar konsekvenserna härav. Vi har också tagit upp frågan om kundbegreppet. Vi har i vår motion pekat på att vi i datainspektionen har en uppfattning om kundbegreppet och att justitiekanslern har en annan uppfattning. Konstitutionsutskottsmajoriteten säger inte någonting om vilken uppfattning vi i datainspektionen skall följa. I stället skriver utskottet: ”Frågan får prövas från fall till fall av datainspektionen och, om besvär anförs, av regeringen.” Det kan väl ändå inte vara rimligt att ge en så vag anvisning till den myndighet som har till uppgift att rillämpa lagen, inte att tolka lagen. Konstitutionsutskottet är ju det riksdagens organ som skall tala om för myn digheterna hur de skall tolka lagen, så att vi inte får några svårigheter på den punkten. Jag tycker att det är minst sagt svagt att konstitutionsutskottets majoritet i sin skrivning hänvisar till besvärsmöjligheterna. Det är ingen ledning för en myndighet som skall tolka riksdagens beslut. Detsamma gäller begreppet ”en betydande del av befolkningen”. Vi är medvetna om att detta är en svår definitionsfråga. Vi har brottats med den i datainspektionen i ett flertal sammanhang. Frågan har blivit föremål för överklagande hos regeringen i flera fall. Vi har också förståelse för att konstitutionsutskottet under ett par veckor vid behandlingen av en ofullständig proposition inte kan göra denna definition. Men då hade det väl varit rimligt att man hade följt den socialdemokratiska motionen och i likhet med de socialdemokratiska reservanterna krävt att regeringen snabbt kommer tillbaka och talar om, hur man skall tolka dessa begrepp. Det är nämligen högst väsentligt ur integritetsskyddssynpunkt hur vi skall hantera de här frågorna. Som jag sade inledningsvis, herr talman, har det varit intressant att lyssna på debatten. I stället för att föra en sakdiskussion om de här tekniskt mycket svåra frågorna — jag är medveten om att de är det — har man föredragit att tala historia och skylla på den tidigare, socialdemokratiska regeringen. Det är ju alldeles uppenbart att konstitutionsutskottets både majoritetsskrivning och minoritetsskrivning innebär att den borgerliga regeringen nu får inregistrera sitt första nederlag, eftersom den i sin proposition har tagit bristande hänsyn till skyddet för den personliga integriteten. Detta hälsar jag med tillfredsställelse, för jag har under många år här i kammaren hävdat att vi måste ha en lagstiftning som ger effektivt skydd för den personliga integriteten i datateknikens samhälle.

Det måste naturligtvis vara speciellt snöpligt för folkpartiet, eftersom dess främsta företrädare när det gäller datafrågor och personlig integritet är knuten till regeringens kansli som statssekreterare; jag tänker på Kerstin Anér. Herr talman! Jag är glad över att konstitutionsutskottets majoritet i sak accepterar det synsätt som vi från socialdemokratiskt håll motionsvägen och reservationsvägen har fört fram i anledning av regeringens proposition 1976/77:27. Däremot beklagar jag att man inte fullt ut har följt sin övertygelse och begärt att regeringen på de här oklara punkterna skall komma tillbaka och precisera sig, så att datainspektionen slipper tolka lag och i stället kan fullgöra sin skyldighet att tillämpa lagen.

Herr talman! Nådens år 1972 blev ett socialdemokratiskt regeringsförslag angående ett centralt person och adressregister avslaget av riksdagen, det är helt riktigt. Detta står herr Hugosson här och beklagar sig över. Men varför blev det avslaget, herr Hugosson? Jo, det fanns ju ingen datalag. Folkpartiets linje har hela tiden varit: lag först, register sedan. Detta är numera en linje som även herr Hugosson ansluter sig till. Herr Hugosson sade rätt mycket, men jag skall bara ta upp ett par punkter. Först har vi tidpunkten för genomförandet. Den rent praktiska programmeringstiden är ungefär den tid som herr Hugosson anförde. Sedan vill nog statskontoret ha litet längre tid på sig för att inhandla maskinpark osv., men jag tror inte att det vare sig skyndar på eller försenar det hela i den här saken. Sedan, herr talman, klagade herr Hugosson över att majoriteten var så dålig när det gällde att redogöra för kundbegreppet. För säkerhets skull läste jag återigen igenom vad som står i reservationen — och där står inte ett dugg mer. Reservationen är alltså inte på något sätt mera klargörande. Jag beklagar herr Hugosson — inte ens hans partikamrater i utskottet, som dessutom har skrivit en reservation, har varit till bättre vägledning. I övrigt torde det knappast vara herr Hugosson obekant att riksdagsmajoriteten i våras godkände datainspektionens tolkning av kundbegreppet. Att socialdemokraterna inte gjorde det får väl herr Hugosson svara för.

Herr talman! Jag är ledsen över att behöva ta upp kammarens tid, men herr Hugosson drog ju på ganska hårt och talade om regeringens första stora nederlag osv. Det är litet väl mycket demagogi i ett sådant resonemang. Faktum är att det flaggregister som vi nu har diskuterat fram och tillbaka under snart två timmar i och för sig, i den tappning som statsrådet Mundebo har presenterat det i, inte innebär några integritetsproblem. Det står nämligen att datainspektionen skall vara mycket restriktiv i sin tillämpning. Eftersom vi samtidigt har en utredning tillsatt, som både herr Hugosson och jag råkar tillhöra och som är uttryckligt föreskriven i direktiven att den skall behandla den här frågan, kan det ändå vara rimligt — inte minst mot bakgrund av de socialdemokratiska motionerna —- att titta på problemet. Ur teknisk-ekonomisk synvinkel spelar det nämligen inte någon som helst roll när man slutgiltigt — i dag, om ett år eller om ett och ett halvt år — bestämmer sig för den exakta utformningen av flaggregistret. Det är att göra en höna av en fjäder när man gör detta till något slags huvudpunkt i den här debatten. När det gäller registret som riksdagen avvisade 1972 och herr Geijers agerande senare ber jag bara att få hänvisa till vad jag tidigare har sagt i debatten. Faktum är att det är att överdriva — och egentligen att fara med osanning — när man kommer med sådana påståenden som herr ilugosson.

Och tillkomsten av SPAR är väl ändå bra, herr Lindahl, eftersom det kan ersätta en mängd privata personregister. Bör icke vår strävan då vara att så snabbt som möjligt få till stånd detta statliga personregister? Kundbegreppet, har vi från socialdemokratisk sida sagt, är komplicerat. Vi har också hävdat att regeringen bör komma tillbaka och göra en precisering, för den kan man inte göra på två veckor i ett utskott. Detta har hela tiden varit den socialdemokratiska linjen. Herr Anders Wijkman menar att jag gör en höna av en fjäder. Men i propositionen föreslår man ju en aviseringsmetod enligt alternativ C. Man föreslår i propositionen ett flaggregister, som, om det upprättades, skulle innebära en stor fara från integritetssynpunkt. Jag hälsar med tillfredsställelse att de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet har sagt att detta icke är bra från integritetssynpunkt. Således har man gått emot regeringen på den punkten, och det här är ändå en av de grundläggande frågorna i propositionen. Jag kan inte se annat än att departementschefen på den här punkten har lidit nederlag i utskottet Jag tycker att det är bra, därför att det överensstämmer med socialdemokratins önskan att få ett starkt skydd för den personliga integriteten. När vi i våras debatterade med anledning av konstitutionsutskottets betänkande den gången sade herr Lindahl i Hamburgsund: Jag litar kanske på herr Hugosson, men jag litar inte på de övriga socialdemokraterna när det gäller intresset för att slå vakt om den personliga integriteten. Herr Lindahl har nu fått klart dokumenterat att socialdemokratin önskar slå vakt om den personliga integriteten.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är både en felaktig historieskrivning och en felaktig sakbeskrivning. Herr Hugosson har ju själv väckt en motion, där det framgår att det enligt hans mening skulle räcka med att sekretessbelägga flaggregistret. Jag har försök påvisa att sekretessbeläggning inte är någon särskilt bra utväg, därför att man över huvud taget inte har löst frågorna om vad som händer inom myndighetsvärlden med de olika typer av känsliga uppgifter som finns. Det är alltså en dålig lösning. Nu har herr Hugosson själv sedermera intagit den ståndpunkten att man i avvaktan på utredninger över huvud taget inte skall ha flaggregistret. Eftersom det nu är ett sådant surrande fram och tillbaka om den här detaljen, är det lika bra att utredningen får se på saken. Och då är det bra att man här inte för en detaljdiskussion om en liten teknisk formalitet, om en teknisk nivå i registret, för det är detta det är fråga om. Det är orimligt att föra debatten på det viset, och det rör sig inte om vare sig desavuering eller överkört statsråd. Det gäller i stället en detalj som kanske utgör 5 96 av det ifrågavarande förslaget och som man låter utredningen se på.
Herr talman! Det är ju roligt att herr Hugosson intresserar sig för vad jag har sagt tidigare, men det hade varit ännu roligare om det hade varit riktigt. Jag litade på herr Hugosson i integritetsfrågorna, och det gör jag fortfarande. Men jag litar inte på det dåvarande statsrådet som var ansvarig för saken, och jag har ingen anledning att ändra min åsikt om honom.
Herr talman! Med anledning av den senare delen av debatten beträffande flaggregistret vill jag konstatera två saker. För det första är det för centern en utomordentligt viktig fråga om den enskildes integritet, och för det andra förutsätter jag nu — med utgångspunkt i utskottets förslag, som jag hoppas riksdagen bifaller — att datalagsutredningen verkligen med allvar ser på denna väsentliga fråga.
Herr talman! Till herr Wijkman vill jag säga följande. När vi behandlade den här frågan i datainspektionen hade herr Wijkman och jag exakt samma uppfattning. Det var en enhällig datainspektion som förordade en sekretessbeläggning av flaggregistret. Nu har herr Wijkman i dag försökt att släta över och säga att sekretessbeläggningen är vad socialdemokraterna vill gömma sig bakom. Herr Wijkman har deltagit i datainspektionens beslut och krävt sekretessbeläggning av flaggregistret. Det var därför jag följde upp den frågan i en motion i riksdagen. Jag har alltså ingenting emot — det har jag sagt tre gånger tidigare och säger det nu ytterligare en gång — att vi får möjlighet att tillsammans närmare se på den här saken i datalagsutredningen. Men det är väl ändå en riktig beskrivning att statsrådet i propositionen har föreslagit en aviseringsmetod, alternativet C, och ett flaggregister utan sekretessbeläggning, och det är det vi från socialdemokratisk sida har vänt oss emot. Vi hälsar med tillfredsställelse att de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskot tet har följt den socialdemokratiska linjen och i det avseendet fällt propositionen.
Herr talman! Jag vill bara instämma med herr Boo då han polemiserar mot herr Wijkman, när denne påstår att KU:s ändringar av den lagda propositionen är betydelselösa. Jag är glad över att det även från utskottsmajoriteten här klargörs att man inte har den uppfattningen. Det var nödvändigt att genomföra dessa ändringar för att skydda medborgarens integritet. Vi får ta allvarligare på KU:s behandling än herr Wijkman gjorde i sitt anförande.

Motsatsen är fallet. Förslaget är överkört av den folkpartistiske budgetministern, och det är väl inte ett sådant ministerstyre i den nya regeringen att inte Gösta Bohman ställer sig bakom det beslut som fattats i regeringen. Det var omöjligt att lägga fram herr Wijkmans förslag. Regeringen tvingades att på ett helt annat sätt än han hade gjort ta hänsyn till de synpunkter som framförts från socialdemokratisk sida. Kort sagt: Ett centralt statligt personregister under betryggande kontroll måste från integritetssynpunkt vara bättre än ett stort antal privata register. Det är tillfredsställande att vi i dag kan besluta om ett sådant. Det är bara synd att den samtidiga ändringen av datalagen inte är tillräckligt genomarbetad. Ett stöd för reservationen är en begäran, ja en uttrycklig beställning till regeringen att genomföra detta arbete, så att man får ett tillfredsställande slutresultat.
Herr talman! Jag skall bara ta upp en sak. Annars blir den här debatten ännu mer obegriplig för dem som åhör den. Herr Hugosson citerade datainspektionens yttrande. Jag har inte det yttrandet här, men i det referat som finns i KU:s betänkande nr 21 står det mycket klart: ”Sekretessbeläggning av flaggregistret var enligt datainspektionens mening därför inte lösningen på integritetsproblemet.” Man hade inte motsatt sig det. Man framhöll att man kunde tänka sig en sådan lösning, men det var ingen lösning på integritetsfrågan i stort. Det var det jag anförde i mitt inlägg, herr Hugosson. Sedan tror jag att herr Hugosson och jag är överens om en sak, nämligen att man med den utformning av flaggregistret som herr Mundebo föreslår — att man skall vara mycket restriktiv — inte öppnar vägen för några allvarliga integritetskränkningar. Men eftersom vi nu är oeniga om hur vi exakt skall tolka bestämmelserna om sekretess och om hur vi skall utforma flaggregistret på lång sikt har utskottet hänvisat till utredningen. Där 50 skall då herr Hugosson och jag försöka knäcka den här frågan, och jag tror också att vi kommer att komma överens. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! På rättsväsendets område pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande rationaliseringsarbete, som skall göra det möjligt att använda en successivt växande del av resurserna för att komma till rätta med den grövre brottsligheten. Till den ändan måste polisens, åklagarnas och domstolarnas arbete med förseelser och småbrott begränsas. Rationaliseringsarbetet går fram efter två linjer. Dels undersöker man i vilken utsträckning handlingar, som ter sig mindre straffvärda, kan avkriminaliseras eller sedvanliga brottspåföljder ersättas med andra mera schablonmässiga sanktioner, dels försöker man förenkla handläggningen vid beivrandet av mindre brott. Det betänkande som vi nu skall diskutera bör ses i detta perspektiv. Som ett led i en systematisk genomgång av lagstiftningen får även de detaljändringar i brottsbalken och rättegångsbalken som det här är fråga om ett visst intresse. 53 Beivrande av mindre lagöverträdelser Låt mig genast säga att utskottets arbete med den styckevis ganska snåriga och motspänstiga materia som vi haft att ta itu med har präglats av saklighet och strävan att komma överens. Det har inte funnits många fjädrar att göra hönor av, och ingen kan gärna ha känt sig frestad att leverera batalj om kriminalpolitiken med utgångspunkt i de modesta förslagen i den proposition som legat till grund för utskottets överläggningar. Resultatet har också blivit ett så gott som enhälligt betänkande. Endast på en punkt har meningarna inte kunnat sammanjämkas. Det gäller förutsättningarna för åtal för bedrägligt beteende. Bedrägligt beteende brukar betecknas som ett snyltningsbrott. Typfallet är att någon tar in på hotell utan att kunna betala för sig, smiter från notan på restaurangen eller åker taxi utan att ha pengar på sig. Det moraliskt straffvärda ligger i att man lurar sig till en tjänst som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning. Brottet är emellertid så konstruerat att straff kan ådömas oavsett om det har förekommit något vilseledande eller inte. Även den som haft ärligt uppsåt men glömt pengarna hemma kan i princip dömas för bedrägligt beteende — om oturen är framme. I och för sig skulle man kunna ifrågasätta om inte bedrägligt beteende borde slopas som självständigt brott eller i alla händelser begränsas så att det täckte endast fall av manifest ohederlighet. Det är ju inte tillfredsställande att en person som aldrig haft minsta tanke på att lura någon indirekt skall kunna stämplas som bedragare. Brottmålsutredningen hade ju också föreslagit en avkriminalisering. Det är emellertid inte det som det är fråga om nu. I utskottet har vi enats om att det finns fall då straff bör kunna utdömas för snyltningsbrott. Vi har därför inte gått längre än till att diskutera åtalsbegränsningar. Men där bryter sig meningarna. Enligt utskottsmajoritetens förslag skall åtal väckas för bedrägligt beteende när det är ”påkallat ur allmän synpunkt”. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet är mera restriktiv och vill begränsa åtalen till de fall där det ”av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt”. Med den socialdemokratiska skrivningen blir åtal undantag och inte regel. Jag skall försöka förklara varför vi har sett det så att åtal bör vara undantag och inte regel. Nu vill jag igen påpeka att det här snyltningsbrottet egentligen är litet specifikt. I allmänhet är det på det viset att man kan smita från sina skulder utan att riskera straff. Att man kan straffas för bedrägligt beteende när man smiter från vissa typer av skulder är alltså undantag från en regel i lagstiftningen i övrigt. Detta undantag fungerar nu på ett socialt icke särskilt lyckligt sätt. I utskottets betänkande konstateras på s.9 — i full anslutning f.ö. till vad redan departementschefen hade sagt här — att ”praktiskt taget alla snyltningsbrott begås av personer som hör till de ekonomiskt och socialt sämst ställda i samhället och beträffande vilka större anledning finns att söka tillgodose behovet av vård och stöd än att beakta de rent straffrättsliga aspekterna på ifrågavarande beteenden. Det framgår också att det såväl före som efter det att brottet har polisanmälts i stor utsträckning äger rum ett från rättvisesynpunkt betänkligt urvalsförfarande till nackdel för de sämst lottade.” Ja, det är i hög grad på det viset. När man säger att snyltningsbrotten så gott som uteslutande begås av personer som hör till de ekonomiskt och socialt sämst ställda i samhället borde man kanske ännu mera explicit ha lagt till att det bara är de sämst ställda i samhället som riskerar att åka fast för snyltningsbrott. Var och en av oss vet ganska väl att den som går in på en krog och som har ett reputerligt utseende och är välklädd knappast riskerar att bli fast för smitning om han skulle ha glömt plånboken hemma, och den som är försedd med en socialt respekterad titel lär inte heller stå någon sådan risk om han tar in på ett hotell och inte har tillräckligt med kontanter på sig. Det är rätt betänkligt att i strafflagstiftningen ha regler som verkar så ensidigt och där tillämpningen med en viss obönhörlighet kommer att slå så socialt otillfredsställande. Nu vet vi att det finns grupper som uttrycker en oro inför tanken på att man mycket snävt skulle begränsa åtalen för bedrägligt beteende. Jag tänker då speciellt på taxiförarna, som har hört av sig i det här sammanhanget till utskottet. Vi är medvetna om det och vi underskattar inte deras farhågor och deras synpunkter på något sätt, men jag tror däremot att taxiförarna något överskattar den allmänpreventiva effekten av straffet för bedrägligt beteende. Vid den avvägning som vi har sett oss ställda inför har vi inte kunnat finna annat än att det riktiga är att hädanefter göra åtal för bedrägligt beteende till ett undantag och inte till en regel. All right att man åtalar när en person klart ohederligt lurat sig till en tjänst som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning! Om man på förfrågan säger till taxichauffören att man har pengar på sig och det sedan visar sig att man inte har det, må det väl vara hänt att man blir åtalad, men låt dessa företeelser vara undantag och inte regel! Då får vi en humanare lagstiftning och en vettigare ordning på det här området. Detta är i stort sett skälen till den lilla skiljaktighet som förekommer på socialdemokratisk sida i detta ärende. Herr talman! Jag ber att med denna kortfattade motivering få yrka bifall till de båda socialdemokratiska reservationerna till betänkandet.

Herr talman! Det förslag som behandlas i propositionen om enklare former för beivrande av mindre lagöverträdelser leder tankarna till en principiell diskussion om hur långt rationaliseringsarbetet skall fortskrida och hur mycket man kan förenkla handläggningen. Vi han i utskottet tagit upp en kort principiell diskussion om det. Herr Lidbom var också i sitt anförande inne på den frågan. Inte heller jag, liksom utskottet i övrigt, har någonting att invända mot försök till ytterligare avkriminalisering och försök att få en effektivisering av rättsmaskineriet. Å andra Beivrande av mindre lagöverträdelser 55 Beivrande av mindre lagöverträdelser sidan måste man givetvis understryka vikten av att reformerna på det här området inte får utformas så att de leder till den uppfattningen att man lämnar mindre lagöverträdelser obeivrade. Det är alltså en avvägningsfråga man ställs inför och utskottet har vid sin behandling av det här ärendet också uppmärksammat den avvägningen. Vi har i princip, som herr Lidbom säger, kommit till ett enigt slutresultat, låt vara att vi har olika uppfattningar i den inte oviktiga åtalsprövningsregeln. Jag håller helt med om det som herr Lidbom tidigare sade, att den nuvarande ordningen har drabbat snett, och det har vi fått information om från domstolar och från andra håll — att det drabbar dem som har det sämst ställt. När det därtill gäller brott av ganska ringa beskaffenhet har vi alla ansett det angeläget att man får en översyn av bestämmelserna. Vi har inte velat gå så långt som brottmålsutredningen, som föreslog att de här handlingarna skulle avkriminaliseras, utan vi har alla ställt oss bakom tanken att någon form av kriminalisering behövs även i fortsättningen. Propositionen från statsrådet Geijer hade inte skickats till lagrådet, men utskottet skickade propositionen på lagrådsremiss. Jag skall inte alls trötta kammaren med att gå in på de ändringar som lagrådet föreslog. Det var en hel del, men de flesta var av mindre betydelse, och jag är glad över att utskottet i enighet kunde fatta beslut som i rätt stor utsträckning tillgodosåg de synpunkter som lagrådet kom med. När det gäller frågan om utformningen av den särskilda åtalsprövningsregeln har alltså utskottet stannat vid olika ställningstaganden. Propositionens förslag innebär att åtal inte skulle väckas med mindre det fanns påkallat av särskilda skäl från allmän synpunkt. Vi som företräder majoriteten har ansett att man kan stryka kravet på särskilda skäl och bara ha det allmänna villkoret — om åtalet är påkallat från allmän synpunkt. Jag vill bestämt framhålla, med anledning av vad herr Lidbom sade, att också majoritetens förslag innebär att åtal kommer att bli undantag och inte regel, låt vara att det inte blir så få fall som det skulle bli om man gick på reservanternas och propositionens förslag. Vi fick klart för oss att de särskilda skäl som propositionen närmare utvecklar i praktiken inte kommer att visa sig vara tillfredsställande. Det framkom inte minst av den hearing vi hade med representanter för taxi och för hotelloch restaurangbranschen, när det gäller både arbetsgivar och arbetstagarsidan. De vände sig bestämt mot att man i vissa fall, där man kunde anse anledning föreligga, skulle försöka fråga vederbörande om denne hade pengar att betala taxiresan eller restaurangnotan. De vill inte ha en sådan selektiv uppgift på sig. De ville i så fall att det skulle vara en generell bestämmelse om att man i förväg skulle avkräva besked om de hade pengar att göra rätt för sig med. Den ordningen ansåg ingen, inte heller i utskottet, vara tillfredsställande. Vidare sade man att tanken i propositionen, att de skall åtalas som sätter smitning i system, var tomma ord som inte kunde få någon praktisk betydelse — i varje fall inte i storstadsområdena. Det förklarades både från taxipersonalens och från hotell och restaurangpersonalens sida att de absolut inte kan hålla reda på om en person har för vana att åka taxi eller gå på restaurang utan att betala — där känner man ju inte människor på det sättet. Därför kommer också det villkoret att bli ett slag i luften.

Inför det perspektivet var man djupt oroad. Det var väl detta som gjorde att vi från utskottsmajoritetens sida ansåg att vi inte borde acceptera kravet på särskilda skäl utan att det räcker med den åtalsprövningsregel som använts i andra sammanhang, nämligen om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Jag skulle på den punkten, herr talman, vilja yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan skulle jag bara helt kort vilja kommentera utskottets förslag vad gäller strafföreläggandeinstitutet. Utskottet är enigt på den punkten, och jag vill bara nämna att förslaget i propositionen innebar att man skulle införa en möjlighet för regeringen att bestämma att strafföreläggandeinstitutet skulle kunna användas beträffande brott med böter eller fängelse i högst två år i straffskalan. Problemet här är att det skulle bli en blank fullmakt för regeringen, där man i praktiken skulle komma att begränsa domstolarnas rättsskipande uppgifter. Det måste från principiell synpunkt och från grundlagssynpunkt te sig ytterst tvivelaktigt.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
Det förhåller sig så att när lagrådet fick propositionen till granskning inlät man sig på ett konstitutionellt resonemang om möjligheterna att delegera befogenheter till regeringen och kom till slutsatsen att en så allmänt formulerad fullmakt som propositionen rymde var svårförenlig med regeringsformen i dess nya lydelse. Nu har inte lagrådet i och för sig sista ordet, och vad man sagt i det stycket är inte en alldeles oomtvistlig visdom, men vi tyckte givetvis att klokheten bjuder att i det läget t. v. avstå från den typen av fullmakter. Man får pröva detta litet noggrannare. mindre lagöverträ delser Beivrande av mindre lagöverträdelser Sedan visade det sig av fru Kristenssons anförande att vi är ganska nära varandra på den andra punkten också, den om bedrägligt beteende. Fru Kristensson vill ha en ordning där åtal för bedrägligt beteende är undantag och inte regel. Då reduceras det hela till en fråga om hur sällsynta undantagen bör vara. Jag kan fullkomligt hålla med om att man inte kan uppväga en försvagning av straffhotet med att i stället införa ett system med förskottsbetalning på krogar och i taxibilar. Det tror jag inte skulle fungera. Vad jag i all enkelhet menade var att det som har en viss allmänpreventiv effekt är att det är straffbart att smita från notan och att det kan förekomma att sådant åtalas. Jag tror inte att själva åtalsfrekvensen har någon avgörande allmänpreventiv effekt. Från sociala synpunkter råder det ingen tvekan om att vi måste se det så att ju färre åtal desto bättre. Denna typ av åtal slår nämligen hårt, ensidigt och orättvist. Det är litet felaktigt att som propositionen påstå att denna typ av brott enbart begås av människor som tillhör de sämst ställda kategorierna i samhället. Vad vi med säkerhet kan konstatera är att det bara är människor som tillhör de sämst ställda kategorierna som blir fast för sådana här brott, men det är någonting annat. Det finns en inbyggd orättvisa i åtalen på detta område, och denna inbyggda orättvisa bör vi minimera. Det är därför vi har föreslagit att åtal av denna typ över huvud taget skall tillämpas utomordentligt restriktivt.
Herr talman! Den inbyggda orättvisan är vi ju alla överens om att försöka ta bort. På den punkten är vi alltså inte oense. Men jag tycker inte — och det gör heller inte utskottsmajoriteten — att det är nödvändigt att ta till den åtalsprövningsregel som hör till de starkast lagföringsbegränsande som finns. Det borde väl räcka med den begränsning som ligger i att åtal skall väckas när det är påkallat från allmän synpunkt. Att såsom man gjort i propositionen ange sådana rekvisit för åtal som praktiskt inte går att kontrollera eller komma åt tycker jag är ett slag i luften. Jag tror dessutom att det spelar en viss roll i praktiken om en person i sådana här fall har klart för sig att det inte blir några åtal över huvud taget eller om vederbörande vet att man kan riskera åtal. Detta måste spela en roll från allmänpreventiv synpunkt.

Herr talman! Vad vi i dag skall ta ställning till är om vi skall förlänga en lag — spaningslagen, som terroristlagens efterträdare heter — som är ett helt unikt avsteg från de rättsprinciper som präglar svensk lagstiftning. Jag tror att vi alla här i riksdagen är ense om en sak: terroristdåd måste förebyggas och fördömas. Den våg av terrorism som svept över världen har drabbat hundratals oskyldiga människor. Metoderna — t.ex. vid massakern på Lodflygplatsen eller mordet i den västtyska Sverigeambassaden — har vittnat om grymhet och känslolöshet. Låt oss vara överens om detta. I Sverige har vi i syfte att komma åt terrorismen stiftat en särskild lag: terroristlagen eller spaningslagen. Den lagen har varit ineffektiv och strider dessutom mot de rättssamhällets principer som lagen är satt att värna. Ändå kvarstår allvarliga invändningar mot lagen. För det första räcker det med att det skall ”vara av betydelse för att utröna huruvida en organisation — —-— planlägger eller förbereder gärning som innebär våld, hot eller tvång för politiska syften” för att bl.a. husrannsakan skall kunna tillgripas. Detta innebär att en människa skall kunna drabbas av husrannsakan utan att vara misstänkt för något speciellt brott. Det räcker med att polisen vill få reda på om en organisation som personen är med i eventuellt planerar något brottsligt. Just här ligger kärnpunkten. Om en människa är misstänkt för att planera ett grovt brott, en terroristhandling — ja, då får ju förundersökning och spaning ske i enlighet med brottsbalken. Då behövs inte terroristlagen. Det är först då man t.ex. vill avlyssna telefonen hos någon som inte är misstänkt för ett bestämt brott som terroristlagen kommer in. Genom att vara aktiv medlem i en organisation där andra — kanske i andra länder — begått terroristhandlingar kan en människa utsättas för telefonavlyssning. För en liberal är det tämligen självklart att värna om att ingen skall få sin integritet kränkt, utsättas för husrannsakan eller telefonavlyssning utan att vara misstänkt för ett brott. Vi skall också komma ihåg att det vi i dag i praktiken har att ta ställning till är om vi skall förlänga den gamla spaningslagen från i våras eller inte. Inte en enda paragraf i lagtexten har ändrats. De förbättringar som propositionen om telefonavlyssning innebär har ju inte — som ursprungligen planerats — genomförts eftersom propositionen skjutits upp till i vår. Den andra allvarliga invändningen mot spaningslagen är att den enbart riktar sig mot utlänningar. Om man vill förhindra terrorism — och det skall man försöka göra — bör åtgärderna gälla alla terrorister, oavsett = Nr 49 om de är svenskar eller utlänningar. En lag som utgår från att svenska medborgare aldrig är terrorister blir ett slag i luften. Än allvarligare är att lagen — ensam i svensk lagstiftning — skiljer. = ut svenskar från utlänningar och sätter utlänningar under en speciallag. — Fortsatt giltighet av Det moment av diskriminering mot utländska medborgare som spa = spaningslagen ningslagen innebär genom de olika reglerna för svenskar och utlänningar har också väckt oro i invandrarkretsar i Sverige. Det är ingen slump att varken socialstyrelsen eller invandrarverket velat tillstyrka en förlängning av lagen. Den svenska terroristlagen har inte varit effektiv. Under dess existens har det svåraste terroristdådet i Sverige - ockupationen av den västtyska Stockholmsambassaden — ägt rum. Det är betecknande att när ambassaddramat utspelades fanns inte Bader-Meinhofligan med på regeringens förteckning över organisationer som omfattas av terroristlagstiftningen. De medborgerliga rättigheterna måste ha ett starkt skydd — och ett skydd som inte bara fungerar under fred och trygghet, utan också i en framtida krissituation. I ett eventuellt framtida krisläge kan det tänkas att krav skulle resas på diskriminerande lagstiftning med hänsyn till organisationstillhörighet. Det kan också tänkas komma förslag till telefonavlyssning utan misstanke om brott. Om det redan tidigare fanns lagar av den typen skulle det sannolikt vara svårare att stoppa sådana förslag. Därför måste vi ge de medborgerliga fri och rättigheterna ett starkt skydd och därför måste vi ständigt slå vakt om grundläggande rättsprinciper till skydd för individens integritet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 21 och därmed avslag på regeringens proposition om en förlängning av spaningslagen.

Herr talman! Vpk har alltid av principiella skäl röstat mot terroristlagen. Varje år under allmän motionstid har vi väckt motion om dess upphävande. Och vi gör så även i januari. I dag yrkar vi avslag på propositionen och bifall till den föreliggande motionen. Terroristlagen har en principiellt annan uppbyggnad än övriga lagar. Den medger repressalier vid en mycket lägre grad av bevisning. Det behövs varken syfte eller förberedelse för att drabbas av den. Det krävs inte att man tidigare begått brott, visat syfte eller deltagit i förberedelse. Lagens preventiva verkan är helt knuten till myndigheters subjektiva bedömning av vad en människa kan tänkas göra i en framtida situation. Men det är inte detta som är det största problemet. Det allvarligaste är i stället att lagen inte följs. Att regler som uppställs rörande tillämpningen i verkligheten inte gäller. Att riksdagen förs bakom ljuset när det gäller kraven i den praktiska tillämpningen. Att statsråd lämnar klart 61 vilseledande uppgifter om hur lagen tillämpas. Enligt lagen skall repressalier kunna insättas om det finns grundad anledning att anta en människas kontakt med terroristiska kretsar. Begreppet grundad anledning förutsätter då vissa verkliga indicier. Att jag t.ex. studerat på samma universitet som en terrorist är givetvis inget indicium, för det kan ju tusentals andra människor också ha gjort. I praktiken har emellertid begreppet grundad anledning helt urholkats. Ett helt irrelevant förhållande —t.ex. att jag studerat vid ett visst universitet — har uttryckligen anförts i olika ärenden som indicium och fått utgöra grundad anledning. Det är inte heller riktigt att man i praktiken har frångått principen om indirekt skuld. Det sägs att terroristlagen numera skall tillämpas på det sättet att man skall ha en individuell anknytning och ett individuellt samband mellan brott och anklagad eller misstänkt. Så är inte fallet. Fortfarande gäller principen om indirekt skuld. Det räcker med att man har ett helt irrelevant personligt samband med en människa, som i sin tur misstänks för att vara terrorist, för att man själv skall drabbas. ”Guilt by association” gäller alltså fortfarande i praktiken, även om detta sägs vara avskaffat formellt. Vidare har i riksdagen hävdats att den anklagade har rätt att ta del av och bemöta anklagelser. Detta är felaktigt. Av handlingar i sådana här ärenden framgår att hemliga uppgifter från polisspioner haft avgörande betydelse för målets utgång. Dessa uppgifter har aldrig redovisats för utlänningen. Sagesmannen har aldrig kunnat inkallas till förhör, och alibibevisning har inte kunnat åvägabringas. Sagesmannen har heller aldrig behövt precisera uppgifter i tiden, och motbevisning har därför varit omöjlig. Lagen tillämpas alltså inte i enlighet med lagstiftarens avsikter och enligt av ansvariga statsråd inför denna kammare angivna regler. Den andra allvarliga betänkligheten gäller uppgifterna i bevisföringen. Av handlingarna i sådana här ärenden framgår att bevisningen helt eller huvudsakligen kan grunda sig på uppgifter från utländska säkerhetstjänster. Nu skall det sägas rent ut och en gång för alla att många utländska säkerhetstjänster är att karakterisera som rena centra för kriminell aktivitet, riktad mot de demokratiska institutionerna i vederbörande länder. De italienska, västtyska och grekiska säkerhetstjänsterna har alla bevisligen varit inblandade i förberedelserna för bl.a. den fascistiska kupplanen Rosa dei Venti i Rom. Den amerikanska säkerhetstjänstens skandaler är välkända — även för dem som satt på Nobelfesten och applåderade herr Friedman. Den franska säkerhetstjänsten styrs av de beryktade inrikesministern Michel Poniatowski, vars polisprovokationer och författningsbrott väckt stark kritik också inom det härskande Gaullistpartiet. Svenska myndigheter samlar och använder uppgifter från dessa utländska säkerhetstjänster. Dessa uppgifter — bl.a. från den franska säkerhetstjänsten — har använts som huvudbevisning i flera svenska rättsärenden. Herr talman! Rätten är och skall vara en och odelbar. Den får inte gälla i lägre grad för vissa människor än för andra. Rättens odelbarhet är inte bara en förutsättning för rättsstatliga förhållanden. Den är också Nr 49 —- vilket inte alltid påpekas — en förutsättning för en verkligt effektiv brottsbekämpning. Dålig bevisföring, okontrollerbara uppgifter samt falska och konstruerade bevis leder ju i verkligheten inte till att brott kan. I bättre bekämpas. De leder till motsatsen: Oskyldiga drabbas, medan de = Fortsattgiltighet av få verkliga terrorister som finns kan slippa ur nätet under skydd av olag — spaningslagen ligheternas dimridåer. Ett intelligent och effektivt hindrande av terrorism underlättas i själva verket av en strikt uppgiftskontroll och krav på hög sanningshalt. Därför är terroristlagen något annat än den utger sig för att vara. Därför bör den bort.

Herr talman! När terroristlagen antogs kritiserades den från liberalt håll. Vi som då angrep förslaget ansåg självfallet att Sverige måste ha ett bättre skydd mot terrorverksamhet, men vi menade att vissa inslag i lagen stred mot grundläggande svenska rättsprinciper. Framför allt hade man gått ifrån kravet på personlig belastning för att vidta åtgärder mot människor — utvisning eller avvisning. Det räckte med att vederbörande tillhörde eller verkade för en grupp som kunde befaras använda våld, hot eller tvång för politiska syften. Nu har lagen aldrig tillämpats på det sättet. När beslut har fattats om utvisning — i ett fall avvisning — har det varit fråga om personer med en klar personlig belastning. De organisationer som lagen tillämpas på är — det är väl känt — verkliga terrororganisationer. Det finns en parlamentarisk insyn i lagstiftningens tillämpning, dels genom ledamöter i rikspolisstyrelsen, dels genom den rapportering som sker till riksdagen. När bestämmelserna infördes i utlänningslagen skrev man också in principen om individuell belastning, fortfarande dock med en viss oklarhet i formuleringen. Det stod att den som, med hänsyn till vad som var känt om vederbörandes tidigare verksamhet eller eljest, kan befaras använda våld, hot eller tvång för politiska syften skulle kunna utvisas. I folkpartiet ansåg vi att formuleringen ”eller eljest” tillsammans med den motivtext som fanns i statsrådets anförande kunde leda till en urholkning av den individuella principen och en alltför vidsträckt tillämpning i framtiden. Därför begärde vi att man skulle förtydliga formuleringen, samtidigt som vi accepterade den i lagen t. v. Det är värdefullt att nu större klarhet skapas på den här punkten genom det uttalande som föredragande statsrådet gör i propositionen: ”Bestämmelserna i 20 § UtIL får enligt min mening inte tillämpas så att man frångår kravet på att den berörda personen är farlig. Det är inte uteslutet att denna princip kan uttryckas tydligare än i den nuvarande lagtexten. F. n. är utlänningslagstiftningen föremål för en allmän översyn genom utlänningslagkommittén . Det ligger alltså inom ramen för kommitténs uppdrag att pröva också denna fråga.” Det är värdefullt att man undersöker om det går att finna en bättre formulering av lagtexten, men det väsentliga är att det slås fast att redan 63 nu måste man fullt ut hålla på principen att lagen bara kan tillämpas på personer som anses farliga. Jag noterade att i varje fall en av de föregående talarna ansåg att detta var en väsentlig förbättring. Det som nu diskuteras från principiella utgångspunkter är spaningslagen, som obestridligen ger möjlighet till spaningsåtgärder även mot personer som inte är misstänkta för ett konkret brott. Det vore bra om man kunde inskränka sig till att använda sådana här medel bara mot den som är misstänkt. Det tror jag att vi alla tycker. Nu skall vi ändå hålla i minnet att tillämpningen är mycket begränsad. Det gäller den lilla grupp människor som har utvisats från Sverige därför att de har bedömts som farliga, men som vi har låtit stanna kvar därför att de skulle kunna riskera politisk förföljelse i sitt hemland. Dessutom skall det vara synnerliga skäl, om man skall få tillgripa telefonavlyssning, och beslut kan bara fattas av Stockholms tingsrätt. Som jag nämnde tidigare finns det också parlamentarisk insyn i tillämpningen. Nu sägs det att detta är en lagstiftning som bara tillämpas mot utlänningar. Ja, det är bara utlänningar som kan utvisas, och därmed är det bara utlänningar som kan bli föremål för de här åtgärderna. Det har sagts att vi borde tillämpa samma metodik mot svenska terrorister, men det går inte. Vi kan ju inte utvisa svenska terrorister, för vi kan över huvud taget inte utvisa svenskar. Jag understryker emellertid att det är en mycket liten grupp som det gäller. Det har också sagts att lagen skapar oro bland invandrare. Ja, det har säkert hänt. Men det är därför att de har fått felaktig information om lagens innebörd. Botemedlet mot den oron borde vara att ge en korrekt information. Sanningen är, att bara den som är utvisad, och som alltså själv vet om detta, kan utsättas för spaningsåtgärder enligt den lag som vi i dag diskuterar. Det är möjligt att man i framtiden finner att man kan avvara också den här lagen och nöja sig med de regler för spaningsåtgärder som finns i rättegångsbalken. Det är för att säkerställa att det görs en årlig omprövning av den frågan som lagen är så konstruerad att den skall förnyas en gång om året, samtidigt som riksdagen får en rapport om hur lagstiftningen har tillämpats. I dag kan vi bara konstatera att enligt rikspolisstyrelsen har man behövt lagen. Den har bara använts i ett par fall, men då skulle man, enligt rikspolisstyrelsen, inte ha kunnat tillgripa dessa spaningsåtgärder med de bestämmelser som finns i rättegångsbalken. Om man behöver denna lag i framtiden är en sak som får bedömas vid varje tillfälle när den skall förnyas. Jag utesluter inte att man i framtiden kommer fram till att man klarar sig med rättegångsbalkens bestämmelser. Att man nu anser lagen nödvändig betyder inte heller att man påstår att den är effektiv i den meningen att den skulle kunna förhindra alla våldsdåd.

Herr talman! Denna lag har den nya regeringen övertagit av sin företrädare. Det finns väl åtskilliga förslag som det kan vara klokt av den nya regeringen att överta från socialdemokraterna, men detta exempel är något illa valt. Gabriel Romanus gav ganska många öppningar för framtiden om att det skulle kunna vara möjligt att för kommande år avskaffa lagen, att den kanske inte behövs i framtiden. Jag hoppas jag kan tolka det så att regeringen noga tänker efter innan den lägger fram förslag om förlängning av lagen ytterligare ett år. Gabriel Romanus sade två saker som jag här vill ta upp. Först och främst skulle det ha skett väsentliga förbättringar ur rättssäkerhetssynpunkt i det förslag som nu läggs fram. Det håller jag med om. Men man har fortfarande kvar möjligheten att sätta in husrannsakan mot människor som inte är misstänkta för att ha begått ett individuellt brott. Det sägs också klart i propositionen. Fortfarande är det så att denna lagstiftning är unik på så sätt att den skiljer mellan svenska och utländska terrorister. När lagen väckt oro i invandrarkretsar beror det just på att man i svensk lag för första gången skrivit in paragrafer som innebär att man har olika rättsregler för svenska och utländska presumtiva terrorister. Det andra var att lagen visserligen ger utrymme för spaning mot människor som inte är misstänkta för att ha begått ett konkret brott, men lagen har haft en mycket inskränkt tillämpning. Men antingen skall man, som Gabriel Romanus gör, hänvisa till lagens praktik, den mycket inskränkta tillämpningen — då behövs inte lagen, för då sätter man in spaningen mot människor som är misstänkta för grova brott, och då klarar man sig med rättegångsbalken — eller också är det lagens teori man är ute efter, dvs. att man skall kunna spana mot människor som inte är misstänkta för brott. Men då bör propositionen avslås. Låt oss ta ett konkret exempel, en flygplanskapning. Antingen är en person misstänkt för att förbereda flygplanskapning. Då har ärendet nått förundersökningsstadiet, och då kan han redan enligt brottsbalken utsättas för telefonavlyssning. Eller också är han inte alls misstänkt för att vilja kapa något plan, och då är det naturligtvis alldeles orimligt att sätta in telefonavlyssning. 65 Man får alltså bestämma sig för om det är lagens praktik man är ute efter — då behövs inte lagen — eller om det är dess teori — då bör lagförslaget avslås av rättssäkerhetsskäl.

Herr talman! Jag begärde ordet igen därför att det ligger en väldig fara i den typ av uppgifter som herr Romanus här sprider om lagens tillämpning och som klart avslöjar att han icke har sett några praktiska exempel eller studerat sådana. Herr Romanus påstår bl.a. att man inte längre tillämpar principen om indirekt skuld utan kräver direkt individuell anknytning.

Den utvisade personen har alltså icke på något sätt kunnat direkt bindas vid kontakter med terroristiskt syfte, och det har heller icke kunnat påvisas att han uppehållit sig på sådana platser där man sedermera ansett sig kunna konstatera att aktioner utförts eller förberetts. Man har alltså kvar detta med indirekt skuld. Man har helt enkelt inte i praxis brytt sig om de ändrade tillämpningsföreskrifterna i det fallet.

Anser herr Romanus att det är en tillräcklig bevisning? Anser herr Romanus att det är en lämplig praxis att det i huvudsak är uppgifter från franska Säreté som kan användas för att utvisa en person ur Sverige? Och anser herr Romanus att en person som drabbas av detta är att beteckna, som herr Romanus själv säger, såsom en obestridlig presumtiv terrorist? Jag vill ha ett klart svar på detta.

Herr talman! Det är sant att den här lagstiftningen är någonting som den nya regeringen har fått överta från den gamla. Men det är också så att besluten om den fattades med stora majoriteter inom fyra av riksdagens fem partier. Trots detta utgår jag från att den nya regeringen har gjort en grundlig bedömning innan den lade fram propositionen — så grundlig som det nu var möjligt av tidsskäl. Den bedömningen har lett till en förändring som Olle Wästberg betraktar som en väsentlig förbättring. När jag sade att det måste ske en bedömning igen efter ett år, så Nr 49 innebär inte det att jag kan lova någonting om vad den bedömningen Fredagen den kommer att leda till. Men jag tycker ändå det är värt att notera att Olle 17 december 1976 Wästberg betraktar det förslag som nu har lagts fram som en väsentlig —— förbättring. Sedan får man naturligtvis inför nästa förlängning göra en = Fortsattgiltighet av bedömning av de erfarenheter som då föreligger. Då har man också mer = spaningslagen tid på sig att fundera över vilka övriga ändringar som kan ske. Det är sant att den här lagstiftningen har spritt oro i invandrarkretsar. Den väsentligaste anledningen till detta är att man har fått felaktiga informationer om lagens innebörd. En annan anledning är naturligtvis också den utformning som lagstiftningen hade från början, men som den nu inte längre har. Spaningsåtgärderna kan sättas in mot några få personer i ett litet antal välkända terroristorganisationer. Vederbörande vet själva att de är utvisade men att de får stanna i Sverige, trots att vi bedömer dem som farliga terrorister. Det gäller bara ett tiotal fall. Jag tror inte att de invandrare som känner till lagens innebörd känner den minsta oro. Det är tvärtom så, att en av de här organisationerna, Ustasja, sprider mycket mer oro bland invandrare än lagstiftningen. det ligger även i invandrarnas intresse att vi är beredda att vidta åtgärder mot terrorverksamhet. Nu sade Olle Wästberg att man antingen är ute efter den inskränkta tillämpningen av lagen som vi nu har, och då kan man avstå från lagen, eller också vill man ha möjlighet till en mera vidsträckt tillämpning, och då är det oroande. Nej, det kan också vara så, att man är ute efter en lagstiftning som är restriktiv och som också skall tillämpas återhållsamt, men som man i dag inte är benägen att helt avskaffa, just därför att man i ett litet antal fall anser sig behöva sätta in spaningsåtgärder mot människor som bedöms som farliga, men som inte kan utvisas från Sverige av hänsyn till risken för politisk förföljelse. Det gäller alltså ett litet antal personer, som man vill kunna sätta in spaningsåtgärder mot för att hindra att de förbereder terrordåd i Sverige. Det här är inte någon rent akademisk fråga. Det finns faktiskt personer som har varit i Sverige och som varit engagerade i en terrororganisation. Man har då ansett att det förelegat ett behov av att sätta in spaningsåtgärder mot dem, men funnit det omöjligt med rättegångsbalkens bestämmelser som grund. Det rör sig om personer i en organisation som genom fruktansvärda terrordåd har många människors liv på sitt samvete. Därmed är det icke sagt att man har någon som helst tanke på att utvidga tillämpningen. Tvärtom är vi överens om att lagstiftning och motiv skall vara sådana att det i varje fall icke får bli någon vidsträckt tillämpning. Jörn Svensson ansåg att tillämpningen har varit annorlunda än vad jag gjort gällande och än vad som framgår av regeringens redogörelse. Han menar att irrelevanta samband har varit utslagsgivande när det har beslutats om utvisning. Jag kan inte här diskutera sådana fall, men i den mån jag kan, vill jag gärna sätta mig in i dem och se om det finns något underlag för kritiken. Vad jag sett av tillämpningen har inte 67 haft en sådan karaktär, och lagstiftningen, som den är formulerad nu, med de motivuttalanden som görs i den här propositionen, ger icke möjlighet till någon sådan tillämpning. Den saken är alldeles klar. Sedan ställde också Jörn Svensson en direkt fråga om det verkligen är bra att basera sig på uppgifter från utländska säkerhetstjänster, som kanske med rätta har ett tvivelaktigt anseende i Sverige. De flesta av oss anser att det är angeläget att motverka och förebygga terrorhandlingar i Sverige, och vi har praktisk erfarenhet av vad de kan innebära. Det är givet att man då får bygga på uppgifter som kan komma från personer eller organisationer som man inte gillar. Det väsentliga är om uppgifterna är trovärdiga eller inte. Det får man alltså försöka bedöma. Men man kan inte säga att med det här landet eller den här uppgiftslämnaren vill jag inte ha att göra. Hade man den inställningen, kunde den svenska polisen över huvud taget inte bedriva mycket av den spaning som den utför mot exempelvis narkotikalangare och terrororganisationer. Man får försöka bedöma varje uppgift så gott man kan. Jag håller med Jörn Svensson så till vida att det naturligtvis vore bättre om man kunde ha en allmän öppenhet kring de här frågorna och diskutera vartenda fall offentligt. Men tyvärr går inte det utan att man försvårar fortsatt brottsbekämpning på området.

Herr talman! Herr Romanus undviker min fråga.

Skulle herr Romanus på det underlaget våga förorda att man vidtog repressalier gentemot en människa? Det är detta det handlar om. Jag talar om ett konkret fall. Sedan säger herr Romanus att man naturligtvis inte kan avvisa allt samarbete med utländska säkerhetstjänster därför att de är komprometterade. Det har jag inte påstått att man skall göra, utan vad jag vänder mig mot är att dessa säkerhetstjänster får stå till tjänst med den huvudsakliga bevisningen och att deras uppgifter görs till det avgörande. Jag skall ge herr Romanus ett exempel, om jag får pröva kammarens tålamod en aning när det gäller tiden, på vad som kan förekomma när den franska säkerhetstjänsten skall prestera bevisning i sådana här fall. Man anklagade en person bosatt i Sverige för passförfalskning. Jag diskuterar inte denna persons fall i övrigt och huruvida åtgärderna var riktiga eller ej; fallet är något dunkelt, det kan jag medge. Jag håller mig bara till den mycket specifika del som rör den här typen av bevisning som kommer från franska säkerhetstjänsten. Han anklagades alltså av svenska myndigheter för passförfalskning. Varför? Jo, den franska säkerhetstjänsten hade till Sverige skickat över fotokopior — väl att märka —- av pass, som innehöll den utpekade personens porträtt. Det var två olika pass, utställda i andra namn än hans eget. Dessa pass hade av en egendomlig, tydligen lycklig, tillfällighet påträffats i en plastkasse på en parkeringsplats i Paris. Där stod alltså denna plastkasse, snällt och vänligt, och väntade på att franska säkerhetspolisen skulle ta hand om den. I denna plastkasse fanns förunderligt nog två pass med den här personens porträtt. Den här personens porträtt måste ha funnits hos den franska säkerhetspolisen. Han hade flera gånger rest ut och in i Frankrike och naturligtvis lämnat efter sig åtskilliga porträtt, som man gör i sådana sammanhang när man inte åker visumfritt. Nåväl, då säger man att förekomsten av dessa förfalskade pass, utställda i andra namn, visar att vederbörande är delaktig i passförfalskning. Men låt oss tänka efter en liten smula: Kan detta vara sant, eller är det en ren rövarhistoria, en beviskonstruktion av grov förfalskningsnatur? Om man förfalskar pass på det sättet att man utställer två pass i två olika namn men har samma porträtt — man har alltså pass utställda på två personer, med en tredje persons porträtt — är det klart att de passen inte kan användas av några andra än just den tredje personen. En person kan ju inte uppträda med ett porträtt i ett pass som föreställer någon helt annan än personen själv. Det måste alltså ha varit den utpekade personen själv som skulle ha kunnat tänkas använda dessa pass. Men man frågar sig om denna utpekade person skulle vara så slarvig och ta sådana enorma risker att han i det ena passet utpekades såsom varande 27 år gammal och i det andra passet såsom varande 40 år gammal och vidare i det ena passet utpekades såsom varande 7 cm kortare än i det andra. Nog är väl detta något egendomligt, och nog är det märkligt att han inte i så fall försökte få tag i och använde pass som överensstämde med hans verkliga ålder och längd. Det verkar vid en kritisk analys av dessa mycket märkliga bevisföremål, som hade hittats i Paris av en slump och som i och för sig inte kunde bindas direkt till någon enskild persons innehav, inte befogat att de skulle få spela en så avgörande roll. När man börjar resonera på det sättet och okritiskt accepterar en bevisning från en ökänd — jag vill säga en särskilt ökänd — utländsk säkerhetstjänst, tycker jag att man är ute på farliga vägar. Det är den typ av rättspraxis som exemplifieras av detta och andra av mig nämnda fall som möjliggörs av terroristlagen och som jag menar inte är värdig svenska rättsförhållanden.

Herr talman! Jag frågade förut Gabriel Romanus om han var ute efter terroristlagens praktik, dvs. den mycket restriktiva tillämpningen. Då behöver man nämligen ingen sådan lag utan klarar sig med de mycket allmänna lagregler som finns i övrigt. Då är man bara ute efter personer som är misstänkta för brott. Om man i stället är ute efter terroristlagens teori med mer vidsträckta möjligheter att sätta in spaning mot människor, även om dessa inte är misstänkta för brott, skall man inte ha terroristlagen, eftersom den strider mot grundläggande rättsprinciper. Gabriel Romanus svarar att man i och för sig kan vilja ha en mycket restriktiv tillämpning men ändå vilja behålla lagen för att ha en liten marginal för spaning mot människor, som inte är misstänkta för ett konkret brott här i Sverige. Men då finns den risken att man i ett annat läge här i Sverige använder lagen på ett annat sätt. Den marginal som Gabriel Romanus vill göra liten kan andra vilja göra större. Om man tillämpar lagen så strikt att man har ett rent personligt rekvisit, upphör alltså terrroristlagen att ha något som helst intresse. Då klarar man sig med de lagar vi har i övrigt. Ta flygplanskapning som exempel! Om en person är misstänkt för ett sådant brott kan väl telefonavlyssning sättas in enligt andra lagar än terroristlagen och spaningslagen. Men är personen inte misstänkt för detta brott, bör man inte heller kunna sätta in denna typ av integritetsoch frihetsinskränkande spaningsåtgärder. Jag tror att synpunkten om ett framtida krisläge är viktig. Jag misstror inte Gabriel Romanus vilja att tillämpa terroristlagen restriktivt och med iakttagande av all sorts rättsäkerhet, men lagar skall vara sådana att de också fungerar i ett framtida krisartat läge och då inte kan missbrukas. Det är angeläget att vi i Sverige motverkar och förebygger terrorism. Det är angeläget att vi värnar vårt rättssamhälle mot terrorhandlingar, men det skall inte göras med medel som strider mot det rättssamhällets principer.

Herr talman! Låt mig göra en liten reflexion i marginalen till denna debatt. Terroristlagen och dess efterföljare är förvisso ett obehagligt ämne. Jag tror att vi alla här i kammaren känt mer eller mindre uttalad vånda när vi har varit tvungna att anta denna typ av lagstiftning. Vi antog den ursprungligen med en utomordentligt stor majoritet — det var bara kommunisterna och en eller ett par folkpartister som var emot den. Vi har med liknande majoriteter förlängt och ändrat den. Varje gång har vi tagit en ordentlig debatt i kammaren. I statsrådsbänken var det först jag som fick ta på mig att försvara lagen. Ärendet flyttades sedan till arbetsmarknadsdepartementet. Då satt Anna-Greta Leijon där. Hon tog debatten rakt upp och ned. Nu -— efter valet — är det på nytt aktuellt att förlänga terroristlagen. Nu skall terroristlagen försvaras i kammaren. Jag kan vare sig se Per Ahlmark eller Birgit Friggebo här. Nu skall terroristlagen försvaras av utskottsmajoriteten. Inte någon av justitieutskottets borgerliga ledamöter har tagit till orda. Herr Romanus har tydligen till sist fått ta på sig uppgiften att föra regeringens talan. Var och en kan av detta uppträdande dra sina slutsatser beträffande Per Ahlmarks och folkpartiets kurage.

Herr talman! Varken Per Ahlmark, Birgit Friggebo eller Astrid Kristensson är kända för att vara rädda för obehag. För övrigt tycker jag inte att den här situationen är obehaglig. De förslag som kommer från regeringen och utskottet har starka skäl för sig. Eftersom jag, när denna lag först antogs, väckte en motion som yrkade på en del förändringar, kan jag nu inte undgå att notera att det i huvudsak är sådana förändringar som jag föreslog i min motion, som nu har genomförts. Därför känner jag det inte särskilt obehagligt att försvara det här förslaget. Riksdagen har nog varit med om förr, att när propositioner har tillstyrkts av enhälliga utskott, har statsråden inte funnit det nödvändigt att gå till riksdagen och försvara sina propositioner. Herr Lidbom kunde sålunda ha besparat oss de antydningar som han har framfört här. Jag tror att de statsråd som ingår i den nya regeringen, i den mån det blir något obehag, kommer att vara beredda att ta det fullt ut. Dagens situation finner jag som sagt för min del föga obehaglig. Det är ändå så, som har konstaterats av det här förslagets kritiker, att denna proposition innehåller en väsentlig förbättring. Visserligen hävdade Olle Wästberg i något inlägg här att det fortfarande är en helt ny princip, att det gäller särskilda regler för utlänningar. Men det är inte någon ny princip. I utlänningslagstiftningen har det länge funnits särskilda regler, som tillämpas på utvisade personer som får stanna kvar i Sverige. Även om vi har en generös invandringspolitik och en generös utlänningspolitik — det tror jag man vågar påstå — så kan det utfärdas föreskrifter om att människor, som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, bara får vistas inom en viss del av landet, att de med vissa mellanrum måste anmäla sig till myndigheter osv. Man kan diskutera hur mycket av sådana bestämmelser vi skall ha kvar, men de finns — det är ingen ny princip — och de har antagits av riksdagen med stora majoriteter. Jag tror därför inte att man skall göra detta till en större principiell nyhet än vad det är. Sedan återigen: Är man ute efter en restriktiv tillämpning eller en vidsträckt tillämpning? Jag har sagt det och jag kan gärna upprepa det: Det är fråga om en återhållsam tillämpning. Det är möjligt att införa en lagstiftning och en motivtext som inte medger något annat än en 7n restriktiv tillämpning. Sådant är det förslag som föreligger i dag. Det är klart man kan säga att om myndigheterna i framtiden tillämpar lagarna på ett helt annat sätt än som är avsett, så är det beklagligt. Det är möjligt att man ytterligare kan inskränka rätten till spaningsåtgärder. Jag utesluter inte alls det. Men jag tycker kanske att på detta område, där det är så allvarliga saker som riskeras, kan det vara motiverat att gå steg för steg. Det var också för min del motivet till att jag en gång accepterade lagstiftningen, även om jag föreslog väsentliga ändringar i den — ändringar som nu alltså i stort sett är genomförda. På Jörn Svenssons frågor kan jag bara svara att jag inte har någon som helst möjlighet att diskutera det här fallet. Jag kan varken bedöma om Jörn Svenssons beskrivning av det är riktig eller ge mig in på att dra fram kompletterande fakta som inte fanns med i Jörn Svenssons beskrivning. Som det är vanligt när vi diskuterar lagförslag får vi försöka att diskutera utifrån det material som vi alla har tillgång till och utgår från att de svenska myndigheterna tillämpar lagarna på ett riktigt sätt i den mån inte något annat har styrkts. Vi har också instrument för parlamentarisk insyn på de områden som tyvärr inte kan vara offentliga. Vi har ju som allmän princip att det skall vara så mycket öppenhet som möjligt. Men det finns ändå områden som inte kan vara offentliga av säkerhetsskäl, t.ex. för att man inte vill försvåra fortsatt brottsbekämpning. Då får vi hoppas att den parlamentariska kontrollen fungerar något så när. Tror vi inte det, skall vi naturligtvis byta ut de representanter som utövar kontrollen.
Herr talman! När jag talade om bristande kurage nämnde jag ett par namn, men jag nämnde inte Astrid Kristenssons. Jag vet att hon har tillräckligt med kurage för att stå för sina åsikter, men hon kan ju ha några goda skäl — fastän hon är utskottets ordförande — för att inte ta till orda i debatten här i dag. Det är inte helt uteslutet att hon tänker ungefär som jag, att den nya regeringen och den ansvariga ministern eller någon från samma parti i justitieutskottet får väl ta den debatten. Det är faktiskt deras sak nu att visa att de kan stå för sina åsikter rakt upp och ner utan krumbukter!
Herr talman! En kort avslutande replik från min sida till herr Romanus! Herr Romanus säger att vi principiellt måste utgå från att lagar tillämpas på det sätt som lagstiftarna avsett. Det är just det vi som lagstiftare aldrig kan utgå från! Jag vill inte påstå att det skulle vara någon sorts allmän regel att de inte tillämpas såsom är avsett, men det är tillräckligt vanligt. Men det finns också mekanismer föreskrivna i grundlagen för vår kontroll av deras tillämpning som klart säger ifrån att vi måste intressera oss för huruvida de tillämpas på ett riktigt sätt eller ej. Vad jag menar är att bevisföringen i praktiken enligt denna lag har tillåtits att bli betydligt slappare än vad lagstiftaren har uttryckt som sin avsikt. Nej, herr Romanus kanske inte har möjlighet att för dagen mer specifikt kommentera mina frågor, men det kommer motioner i detta ärende nästa januari. Då finns det möjlighet för herr Romanus att genom oklanderliga lagliga kanaler ta del av det material som jag här har åberopat, och då finns det också möjlighet för honom att ge ett klart svar på mina frågor. Vi kommer igen. Låt mig till sist säga att det är vår inställning i vårt parti att om det finns en rimlig serie av indicier som talar för att en människa är farlig för oskyldiga civilpersoners säkerhet här i landet, då skall vederbörande ut ur landet; det behöver inte diskuteras någon barmhärtighet i det avseendet! Men om indiciebevisningen är av den art som jag tidigare här har anfört exempel på, då är den för svag och då är risken uppenbar för att oskyldiga drabbas. Det är inte nog med att oskyldiga kan drabbas, utan genom denna slappa bevisföring och genom dessa okontrollerbara uppgifter minskar också effektiviteten i den verkliga brottsbekämpningen. Ju slappare uppgiftskontrollen är och ju lösligare och ju mer ryktesbetonade uppgifter som får ligga till grund för en bedömning, desto svårare har man att urskilja de verkliga riskerna och inrikta sig på dem. Det är den inte minst väsentliga aspekten på vad jag har sagt.

Herr talman! Jörn Svensson meddelade att vpk kommer igen med ytterligare argumentering och dokumentation i den här frågan. Jag förstår att man har för avsikt att göra det, eftersom man inte fann skäl att väcka en motion i anledning av den här propositionen, utan tydligen ansåg att frågan kunde vila till nästa år. Om inte herr Wästberg i Stockholm hade motionerat hade vpk, såvitt jag förstår, godtagit den här propositionen. Då kan man väl inte anse att så oerhörda rättsövergrepp begås just nu. Jörn Svensson deklarerade också att om en person bedöms som farlig, så skall vederbörande inte ha rätt att vistas här i landet. Nu har vi inte riktigt den principen, utan vi låter en del av dessa personer vara kvar, av hänsyn till att de kan råka ut för politisk förföljelse i sitt hemland. Med den här lagstiftningen har vi möjlighet till en viss särskild övervakning av dem. Vi har alltså en något humanare hållning än den som Jörn Svensson gav uttryck för, med sitt otvetydiga besked att om en person är farlig så skall han ut ur landet. Vi låter en del sådana människor vara kvar, men vi vill ändå övervaka dem. Jag lyssnade mycket noggrant till Carl Lidbom. Han sade att det fattades politiskt kurage hos folkpartiet, inte bara hos några namngivna personer utan hos folkpartiet. Det är alltså så att folkpartiet stöder detta förslag. Jag talar för folkpartiet. Jag kan bara beklaga om herr Lidbom har den inställningen att det måste vara ett statsråd som skall företräda folkpartiet och att jag inte anses tillräckligt prominent.